Herr talman! Det avgörande argumentet här är vilka kostnader det betingar för Försvarsmakten att genomföra försäljningar i mindre poster. Vår bedömning är på basis av både de förberedelser som har gjorts och den erfarenhet som har gjorts i första omgången att det tjänar det ekonomiska resultatet att försäljningar sker i stora poster. Jag understryker att tanken är att den som köper ska kunna sälja vidare.

Herr talman! Jag är självklart väldigt positiv till att Riksdagens revisorer har beslutat att genomföra en granskning av den här processen. Det är, som jag sade i mitt svar, en ny erfarenhet för de berörda myndigheterna, och jag kan försäkra att de arbetar med att försöka genomföra detta på ett så riktigt och relevant sätt som möjligt. Jag har fått föredraget för mig, och vi har också haft en dialog med riksdagen, att vi ska genomföra den här reduktionen av volymen. Det handlar om att gå från en försvarsmakt som i det stora hela skulle kunna mobilisera över 800 000 man till en försvarsmakt som i händelse av ett väpnat angrepp ska kunna mobilisera och använda ungefär 200 000 man. Det är alltså frågan om enorma volymer. Den bild jag har fått är att Försvarsmakten och Försvarets materielverk är på rätt kurs när det gäller att väga värden i förhållande till kostnader för avvecklingen. Men självklart ska vi se om det finns dels praktiska, dels företagsekonomiska erinringar mot det tillvägagångssätt som har valts. Jag vill framhålla att det primära syftet är att dimensionera ned materielvolymer. Vi vill göra det med så bra ekonomi som möjligt. Det är utgångspunkten, och det har gjort att myndigheterna har avrått från att sälja materiel direkt från myndigheten till enskilda kunder.

Herr talman! Självfallet kommer regeringen att med största uppmärksamhet ta del av riksdagens ställningstagande. Men jag vill understryka att vi arbetar på grundval av den inriktning som riksdagen genom sitt försvarsutskott har givit klartecken till. Jag är inte så säker på hur det här med signaleffekt i verkligheten fungerar. Vi ska se nu vad som händer när de här - som jag bedömer dem; det är därför som de har blivit valda - professionella entreprenörerna genomför sina försäljningar som detaljister och till en slutanvändare. Det är självklart att vi kommer att följa riksdagens bevakning av den här frågan. Jag har dock hittills inte sett någonting som gör att regeringen skulle uppmana Materielverket eller Försvarsmakten att avbryta den inriktning som har givits.

Herr talman! På den korta tid som är kvar vill jag bara fråga om miljöaspekten. Vi har i Sverige ett ambitiöst miljöarbete. Regeringen har föreslagit miljömål. Riksdagen har beslutat om miljömål. Dessa mål kan aldrig bli genomförda om inte hela folket ställer sig bakom och accepterar det miljömålsarbete som måste utföras. Det här är just en sådan fråga som har fått många människor att tycka att pratet om att förbättra miljön blir ett slag i luften när man t.ex. först nekas att köpa en terrrängbil på grund av att den är gammal och utsläppen är för höga och sedan kan köpa samma bil genom ett engelskt företag som i sin tur köpt den av försvaret. Jag skulle vara tacksam om ministern kunde förklara poängen i det.
Herr talman! Tanken är att de fordon som ska försäljas vidare i Sverige ska fylla de relevanta, svenska, miljökraven på fordon. Det är fortfarande anpassat till när fordonen är konstruerade. Ett stort antal fordon är skrotade för att de inte över huvud taget kan sägas fylla några svenska miljökrav och för övrigt i andra hänseenden har sådana säkerhetsmässiga brister att de inte bör förekomma. Försvarsmakten och jag, från regeringen, har varit helt överens om att vi inte vill ha en sådan situation som innebär att Försvarsmakten förknippas med dåliga miljövärden genom sin tidigare materiel. Vi vill tvärtom ha en positiv knytning till det som Försvarsmaktens materiel kan användas till, något som t.ex. kommuner, Svenska Kraftnät och andra redan har tillgodogjort sig.
Herr talman! Det är inte bara bokrea som pågår i Sverige just nu. Det pågår också en gigantisk försvarsmaterielrea. Nu är den första försäljningsomgången genomförd. Den har inneburit att materiel har transporterats långa vägar genom Sverige till enorma kostnader. Den här kostnaden har tyvärr inte gått att få fram, men försvarsministern kanske har den med sig i dag så att vi kan få siffran på vad bara transporterna av materielen har kostat. Allt talar för att det blev ganska få anbud, att köparen gjorde en bra affär och att Sveriges skattebetalare gjorde en väldigt dålig affär. Det är fler än vi smålänningar som är upprörda. Vi får väldigt många telefonsamtal. Jag ställde en fråga till försvarsministern om det här redan i december. Då bekräftade försvarsministern att det sätt man hade valt att göra försäljningen på kunde göra att antalet köpare reducerades och att anbudssummorna blev lägre. Jag gissar att det också kan bekräftas i dag att det verkligen blev så. Sedan säger försvarsministern i svaret till mig att man kan inte hålla på och sälja ut enstaka objekt. Nej, det tror inte jag heller. Jag har respekt för att det här är en affär som ligger utöver det vanliga. Men jag tror också att man kan göra det på ett annat sätt med ganska små och enkla medel. Ett av dessa är att skilja det civila materialet, det som är användbart för civilt bruk, från det som är rent krigsmateriel. När man slår ihop allt reducerar man verkligen antalet anbudsgivare. Jag tror dessutom att man kan få betydligt mer skattepengar tillbaka om man lägger det på något fler anbud och inte kör med totalanbud i fortsättningen. Jag beklagar att försvarsministern inte hittills har velat bekräfta att han är beredd att göra några ändringar. Min fråga är: Vilket utrymme finns det inom avtalet med Försvarets materielverk, som ska sköta försäljningen, för förändringar av det slag som jag nämnde?
Herr talman! Jag har inte någon personlig kännedom om transportkostnaderna för den första omgång försäljning som har varit. Jag utgår från att en revision, t.ex. från Riksdagens revisorer eller på annat sätt, har möjlighet att skaffa sig en överblick. Sedan har det gjorts påståenden, nu av Maria Larsson och kanske också i något tidigare inlägg, om att det skulle vara ett dåligt resultat i det här. Det är ju på det sättet att myndigheterna har beslutat att inte offentliggöra hur stort beloppet är, vilken intäkt Försvarets materielverk och Försvarsmakten har fått. Det gör man genom att använda sig av sekretesslagens tillämpliga bestämmelser för att skydda statens kommersiella intressen. Det är klart att skulle vi nu omedelbart tala om vad bruttointäkten är, och skulle också myndigheten som är ansvarig för budgivningen och för att göra en så optimal försäljning som möjligt nu redovisa offentligt vari kostnaden ligger, kunde det verka marknadspåverkande. Det är ju just i fråga om en sådan sak som en intern controller-funktion och en yttre revision ska granska att det sker korrekt. Jag kan säga att på den punkten finns det ingen tvekan: Min strävan är att skattebetalarna ska få ett gynnsamt utfall. Jag vill avrunda med att säga att om vi inte har ett ekonomiskt gynnsamt utfall mellan intäkter och kostnader för att genomföra försäljningen skulle vi ju ändå tvingas att genomföra destruktion av de här föremålen. Det beror på att de redan i nuläget kostar att ha stående och delvis underhålla. Jag vill alltså understryka att om inte staten får ett nettoplus skulle staten tvingas att ur försvarsanslaget betala för kvittblivning av materielen.
Herr talman! Försäljningssumman lär vi väl får reda på om den nu offentliggörs som det är aviserat 2004-2005. Men det är naturligtvis så att ryktesspridningen är i gång. Jag fick inte svar på min fråga, den som handlade om huruvida kommande försäljningsomgångar kommer att se likadana ut eller om det exempelvis finns en möjlighet att skilja den civila materielen från den krigsbärande. Självklart inser jag att en försäljning måste genomföras när en majoritet har fattat detta beslut, men målsättningen med min fråga är att se till att villkoren blir sådana att så mycket pengar som möjligt går tillbaka till statens kassakista och att inte andra företag kanske gör alltför stora förtjänster medan staten får väldigt lite pengar tillbaka. Det är den samlade bild som många har av den första försäljningsomgången. Därför är det viktigt att komma till rätta med några saker som kan ge betydligt större intäkter inför kommande försäljningsomgångar.
Herr talman! Vi har haft en omgång. Vi ska ha en till. Jag vill minnas att den ligger nu under första halvåret. Kanske ligger den t.o.m. under denna månad, jag är inte alldeles säker på det. Det är ju självklart att kommer myndigheterna att vilja förändra detta och det fortfarande ligger i linje med riksdagens principiella ställningstagande har myndigheterna alla möjligheter att göra det. Vill myndigheterna peka på att man behöver någon form av medverkan från regeringen i det syftet kommer jag granska myndigheternas förslag. Det är en erfarenhetsuppbyggnad som pågår. På den grundvalen är det självklart att jag är beredd att lyssna på erfarenheter. Men jag kan inte omedelbart se motiv för att dela upp, på det sätt som Maria Larsson säger, civil materiel och krigsmateriel. Men det är en sådan sak som kanske myndigheterna eller deras inre och yttre revision finner motiverad. Då är jag beredd att bedöma frågeställningen.
Herr talman! Jag har en liten fråga. Vid avvecklingen talas det ofta om den stora och dyra materielen. Det är kanske inte så konstigt. Jag vet t.ex. att Sjöräddningssällskapet har fått tillgång till en del. Det är bra. Jag hoppas att det får fortsätta. Men det finns också mindre spektakulärt material som avvecklas, t.ex. tält, sjukvårdsmaterial, kokutrustning, verktyg m.m. Det jag undrar är: Vilka möjligheter har t.ex. scoutkårer, friluftsorganisationer och Röda korset att få tillgång till detta material - helst då som en gåva? Det hade varit ett fint tillskott för dem i deras ungdomsverksamhet och det hade varit en fin gest från staten där vi visar att vi stöttar den här verksamheten.
Herr talman! Under ett halvår, år 2000, fanns den möjligheten öppnad genom regeringens regleringsbrev. Det har också blivit, och det redovisas i Försvarsmaktens årsredovisning för förra året, ett antal sådana gåvor. Försvarsmakten kom emellertid fram till att den typen av gåvor internt, alltså i riket, inte var ekonomiskt tillräckligt rimliga för Försvarsmakten. Därför har vi avbrutit med gåvor till den kategorin mottagare. Däremot fortsätter vi med en sak som jag tycker kanske ännu starkare är etiskt motiverat, nämligen att ge möjligheter för humanitära organisationer att ta emot materiel och använda den internationellt i biståndsändamål. Det utesluter inte alls att svenska folkrörelser och organisationer, när den här materielen kommer ut till detaljister för försäljning, kan köpa den.
Herr talman! Den prioritering som försvarsministern gjort, att det går till bistånd, är jag är beredd att ställa upp på. Det är bra, det är ingenting att säga om det. Däremot tycker jag att det beklagligt att det, bara för att det är fråga om lite mindre spektakulär materiel, inte anses ekonomiskt lönsamt. Sett över hela landet är det kanske ekonomiskt lönsamt att stödja ungdomsverksamheten. Därför hoppas jag att det finns möjligheter att ompröva detta så att ungdomsverksamheten kan få av denna materiel. Det är inte så mycket det handlar om.
Herr talman! Jag tyckte att myndigheterna ändå argumenterade rätt rimligt. Det är förenat med stora kostnader att plocka ur specifik materiel i små volymer. Framför allt gäller det kanske lönekostnaderna. Då tycker jag att det internationella humanitära biståndet får ta över därför att det går till länder som lever på en så oändligt mycket lägre levnadsnivå än vi och det är så oerhörda behov som kan tillgodoses. Jag tyckte att det var en rimlig avvägning, med tanke på hur vi lever i Sverige på den levnadsnivå som vi har och med de möjligheter som de flesta organisationer har att få olika typer av ekonomiskt bidrag från samhällets olika organ, att inte gå vidare med den donationsverksamheten.
Herr talman! Jag har också tagit del av Försvarsmaktens årsredovisning för år 2001. Det är en imponerande lista över materiel som har gått till statliga myndigheter och frivilligorganisationer. Men jag noterar också att endast tre länsstyrelser har fått materiel, samtliga bl.a. elverk. Nu har Försvarsberedningen, som försvarsministern vet, tagit fram ett förslag till krishanteringssystem. Vi väntar på en proposition i denna fråga från regeringen. En kris startar i någon av kommunerna i vårt land. Det finns bl.a. bandvagnar bland den övertaliga materielen. Då har jag en fråga om den lokala krishanteringsförmågan, för det är ändå grunden för samhällets förmåga: Hur kommer kommuner, länsstyrelser och landsting att få del av denna materiel så att vi får ett så motståndskraftigt samhälle som möjligt?
Herr talman! Det handlar i Överbefälhavarens årsrapport om 72 beslut, och det skulle ta rätt lång tid att läsa upp alla. Det handlar framför allt om statliga myndigheter. Tanken är att dessa många gånger ska kunna låna ut materielen till kommunerna. Men vi fann under våra förberedelser inför ställningstagandet - vi skulle göra det på ett korrekt sätt - att det kan bli problem med konkurrensneutralitet om staten utan någon offentlig upphandling eller konkurrens överlämnar gåvor också till ett sådant subjekt som en kommun. Det kan vara bekymmer. Det kan handla om både principfrågan och, om jag får uttrycka det tydligt, om att sådana gåvor om de är omfattande kan vara marknadspåverkande i den egna kommunen och t.o.m. för producerande företag i vårt land och inom den europeiska unionen. Det gör att vi har valt en försiktig linje. Vi överlämnar materiel till den civila samhällsorganisationens statliga komponenter för att kunna användas i insatser för att hantera vår sårbarhet. Som jag sade i något tidigare inlägg angående vår elförsörjning har jag på praktiskt taget alla TV-bilder under de snöiga veckorna sett framför allt bandvagnar. Men det finns också t.ex. elverk och annan materiel som har kommit ut i verkliga operationer.
Herr talman! Tack för svaret. Vi hade en diskussion här den 16 november 2000 där jag tog upp det här med elaggregaten. Det kan tyckas vara en liten fråga, men den är oerhört viktig. Jag tog då upp vad sårbara lantbrukare med stora djurbesättningar kan hamna i för en situation när det blir störningar på elnätet. Min fråga är nu: Vad har hänt sedan 2000 när det gäller elaggregaten? Det finns i Försvarsmaktens årsredovisning inga anmärkningar på detta. Vart har de tagit vägen? Det borde finnas en stor mängd som borde ha kunnat komma till nytta. De kanske finns hos de regionala myndigheterna.
Herr talman! Några står faktiskt omnämnda här. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län har man donerat elverkskärror, till Länsstyrelsen i Sörmlands län brandslang och elverk, och jag tyckte att jag såg något annat också. Men det är möjligt - och det har vi diskuterat - för t.ex. ett antal jordbrukare att gå samman om att köpa elverk när de nu via entreprenöner kommer ut till detaljförsäljning. Jag vill erinra om att det kanske inte är helt fel i förhållande till konkurrensneutralitet att denna materiel faktiskt kommer ut på en marknad. Intäkterna används till att över huvud taget genomföra denna stora kvittblivning av överflödig försvarsmateriel.
Herr talman! Jag har tidigare ställt frågor till försvarsministern i det här ärendet. Jag har fått till svar, i likhet med vad som sägs i dag, att det krävs affärsmässighet vid försäljningen. Jag trycker lite extra på ordet affärsmässighet, för försvarsministern har använt det ett antal gånger. Jag har väldigt svårt att förstå, och säkert många svenska medborgare med mig, var affärsmässigheten är i detta anbudsförfarande. Försvarsministern säger vidare att det är viktigt att följa regeringens principer. Det var en fråga tidigare om det kunde delas på krigsmateriel och övrig materiel. Men det ansåg inte försvarsministern var möjligt. Jag måste fråga: Vari ligger affärsmässigheten i att blanda krigsmateriel som kanoner och bandvagnar med övrig civil materiel som kan användas? Var är affärsmässigheten i detta för det svenska skattekollektivet som ska få ut det bästa möjliga? Försvarsministern säger att det ska säljas skyndsamt men att det inte får bli komplicerat. I förarbetena för den här anbudsförsäljningen finns det listor på allt material, allt finns dokumenterat, hur det ska hanteras, osv. Vad är det då som gör att man ändå måste blanda ihop krigsmateriel med övrig materiel? Genomgången är ju gjord av Försvarsmakten. Försvarsministern får ursäkta, men jag skulle nog önska att regeringen tillämpade några andra principer för det svenska folkets skull och med tanke på de som är intresserade av materiel och på oss skattebetalare.
Herr talman! I min inledning nämnde jag ett exempel som belyser frågeställningen. Jag sade så här: Att avveckla ammunition på ett miljömässigt sätt är trots detta kostsamt, och under 2001 uppgick kostnaden till drygt 145 miljoner kronor. Man behöver få in intäkter för sådant som man inte kan försälja för att inte behöva ta av försvarsanslaget. Jag vet inte hur relevant denna summa är eller hur stor den är i förhållande till det som den första omgången kan ha gett. Det får vi se när man lägger ihop kostnaderna för destruktion av ammunition i förhållande till intäkter 2004. Men det är kärnan. Vi behöver genomföra en ekonomisk hantering som gör att hela nedkrympningen av ett försvar som var baserat på en helt annan säkerhetspolitisk situation inte ska behöva belasta dagens försvarsanslag med utgifter. Det ska användas för att anskaffa ny materiel som ligger på den högsta teknologiska nivån. Det gör att jag anser att det är riktigt att genomföra detta enligt de principer som vi har gått in för. Sedan vill jag inte att Jan-Evert Rådhström ska tolka mig så att jag av principiella skäl utesluter försäljningsmöjligheter för å ena sidan krigsmateriel och å andra sidan civil materiel. Det har jag inte alls sagt, utan jag har sagt att det är myndigheten som får avgöra det i ljuset av att nå en så god lösning som möjligt av denna uppgift.
Herr talman! Men Försvarets materielverk kanske får en ganska tydligt signal - när man säger att det ska säljas så skyndsamt som möjligt - om att det inte är de totala intäkterna som är det viktiga, vilket också försvarsministern sade tidigare. Återigen: Även om det uppstår kostnader för destruktion av ammunition, är det affärsmässigt riktigt att sälja materiel som vem som helst kan lägga anbud på, civil material för sig och krigsmateriel för sig? Jag har mycket svårt att förstå detta sätt på vilket man har kokat ihop en mängd olika materiel. Jag gick in på Försvarets materielverks hemsida senast i dag. Där står det att andra försäljningsomgången ska inledas i april. Allt ska säljas i ett enda stort anbud. Det är redan klart, och det blir ingen förändring av det om inte försvarsministern här i dag kan ge en tydlig signal om att vi ska tillvarata skattebetalarnas intressen.
Herr talman! Det har icke inkommit något material till Försvarsdepartementet eller Regeringskansliet som pekar på att det finns några problem när det gäller att tillvarata skattebetalarnas intressen. Men, som jag sade, är det en självklarhet att Riksdagens revisorer och det interna kontrollsystemet inom myndigheten får bedöma hur man kan nå ett sådant resultat som gör att vi kan använda intäkter från vissa delar av överskottsmaterielen för att kunna behålla sådant som vi inte kan försälja utan som vi är skyldiga att förstöra. Där är ammunition ett ovanligt tydligt exempel. Att det hela behöver bedrivas skyndsamt beror på att det medför höga lönekostnader och underhållskostnader i övrigt att ha denna materiel liggande. Det är det som gör att vi till 2004-2005 bör ha genomfört den här processen.
Herr talman! Jag har förmånen att sitta med i försvarsutskottet. Jag är ledsen att säga det, men ekonomi och ekonomisk styrning är nog inte Försvarsmaktens starkaste gren. I dessa medaljfattiga dagar får vi nog vara utan medalj även i den här grenen. Jag har funderat lite grann på ekonomin. När statsrådet förra gången var här sade han att det skulle ske helst utan kostnad för Försvarsmakten. I dagens inledning säger försvarsministern att det däremot inte finns någon definition av vad som avses med affärsmässighet. Sedan talar han också om affärsmässig lösning och att skattebetalarna ska få ett gynnsamt utfall i styrningen. I debatten med Jan-Evert Rådhström sade han att detta inte ska nagga försvarsanslaget i kanten. Det blir lite förvirrat detta med var ekonomin egentligen ska sluta. Jag vill fråga statsrådet om det har skett någon förändring under loppets gång, om det har blivit någon annan styrning och något annat mål i slutändan om det här ska ge vinst, eller om det är det som sades från början som gäller, att det ska ske helst utan kostnad för Försvarsmakten. Det var nog jag som var dum och inte förstod detta med bandvagnarna. De får säljas, men av miljöskäl får de inte finnas i Sverige. Försvaret ska ju inte vara någon miljöbov eller förknippas med dålig miljö. Jag vill då ställa en fråga som det går att svara ja eller nej på: Vi kan alltså inte hitta dessa bandvagnar i Sverige efter försäljningen?
Herr talman! Avsikten är att vi inte ska hitta sådana bandvagnar eller terränglastbilar i Sverige. Det är också av det skälet som Försvarsmakten har funnit att man bör destruera ett antal fordon. Som jag nämnde i min inledning kan man dock använda sig av en del som reservmateriel. Det har inte skett någon förändring i mitt synsätt när det gäller kostnads och intäktsprinciperna. Jag sade i dag i min inledning att någon definition av vad som avses med affärsmässighet finns inte. Försvarsmakten har valt att inte bara fokusera på maximering av försäljningsintäkter. De ska ställas i relation till såväl kvalitetssäkrad utförsäljning som kostnaderna för själva utförsäljningen - t.ex. transportkostnader - och inte minst kostnader för förrådshyra och ledtider.

Något överskottsmål har åtminstone inte jag angivit. Däremot har jag sagt att man ska undvika kostnader som belastar dagens och morgondagens försvar.
Herr talman! Vi får väl läsa i snabbprotokollet senare om de ekonomiska turerna kring detta. Jag tycker i alla fall att det har svängt lite grann från det som sades för drygt ett år sedan och till det som sägs nu. Men vi får se i slutändan vad försäljningen gav. När det gäller bandvagnarna är det tydligen klart. Vi ska inte kunna hitta dem i Sverige, och då får vi följa upp det hela och se om det stämmer. Jag hoppas att naturligtvis att statsrådet har rätt. Men jag tycker att statsrådet överdriver lite grann när det gäller miljöfrågan. Jag tänker på de bandvagnar som räddningstjänsterna vill och önskar ha. Vi har tidigare diskuterat detta, statsrådet och jag. Räddningstjänsterna har den här typen av bandvagnar i tjänst under cirka tio timmar per år, kanske vid snöoväder, när kvinnor ska åka in för förlossning och inte kan ta sig dit utan bandvagnens hjälp. Vi vet vilket värde de hade vid Gävleovädret. Jag tycker att det är lite överdrivet att bandvagnarna inte ska användas av miljöskäl när det handlar om kanske tio timmars körning. Men det går alltså att skicka dem till Baltikum. Vi brukar här i kammaren prata om miljön, men det gäller inte bara lokalt här i Sverige och Europa utan i världen.
Fru talman! Det är säkert många i kammaren som är mer kunniga än jag om alla generationer i bandvagnssystemet 206 och hur det har modifierats. Jag tror i alla fall att det började tillföras Försvarsmakten på 1960-talet, men jag kan ha fel. Jag har dock lärt mig att när man talar om bandvagn 206 måste man gå in i detalj och se vilken årgång det handlar om. Det handlar inte bara om miljön utan även om skydd för soldater osv. Det gör att vi strävar efter att i dagens försvarsmakt, ibland till ganska stora kostnader, ha materiel som är anpassat till dagens miljökrav, dagens arbetarsskyddskrav och naturligtvis dagens militära krav. Tanken är att i princip ska samhällets regler som de är i dag gälla för materiel som ska användas. Kammaren har säkert haft stora debatter om miljöfrågorna när det gäller olika fordon. Här står vi på principen om allmängiltighet.
Fru talman! Försvarsministern sade att det inte är lätt att föreställa sig den golvyta som kan frigöras genom det här. Men jag kan försäkra att det är lätt att föreställa sig hur väl fungerande fordon skickas till destruktion. Det är svårt att förstå logiken i att i en försäljningsomgång kombinera försäljningen av haubitsar med spadar, fordon och tält, därför att det leder till att de som kan vara med och lämna anbud blir väldigt få. Det blir bara de som har tillstånd att hantera krigsmateriel som kan vara med och lämna bud, och ju färre som kan vara med och lämna bud, desto lägre priser brukar det bli. Försvarsministern har sagt sig prioritera låga kostnader för avyttringen. Jag skulle vilja fråga: Kan försvarsministern garantera att det här sättet att försälja leder till största och högsta netto för försvaret och statskassan?
Fru talman! Myndigheterna strävar efter att nå ett resultat som innebär att vi ska kunna kvittbliva materielen utan att vi ska åsamkas kostnader totalt sett för detta. Vi har under hela debatten haft en värdefull diskussion om vilka företagsekonomiska principer man bör använda. Det är min förhoppning att granskningen både inom myndigheterna och av reviderande organ kommer att visa om det är rätt modell som är vald eller om den behöver modifieras. Jag vill understryka att jag icke har sagt att det är ett principiellt krav från regeringens sida att det endast ska ske försäljningar som innehåller både krigsmateriel och civilt materiel. Jag har sagt att det är myndigheterna som har valt den linjen. Däremot har jag respekt för att myndigheterna vill arbeta med stora försäljningsomgångar - detta därför att en uppdelning i mindre försäljningsomgångar betyder ökade kostnader i organisationen för att få fram materiel. Samtidigt är det min förhoppning att det ska vara möjligt för svenska kunder att på detaljistmarknaden köpa sådana saker som man finner att man har behov av.
Fru talman! Om kravet är låga kostnader för kvittblivningen har jag full förståelse för att det blir enklare för myndigheten att skjutsa ihop allting i enstaka poster. Men det leder med nödvändighet till att det blir väldigt få som kan vara med och bjuda på materielen. Om man som riktlinje har låga kostnader i stället för högt netto, påverkar det ju myndighetens sätt att utforma försäljningen. Jag skulle därför vilja upprepa frågan: Kan försvarsministern garantera att det här sättet att sälja materiel leder till högsta netto för staten och försvaret?
Fru talman! Jag har redovisat att myndigheterna har en ganska sofistikerad syn på vad staten bör mena med affärsmässighet. Det är icke höga försäljningsintäkter i sig. Det är heller inte en oförmåga att motivera ibland högre kostnader för att förbereda försäljning. Jag anser att vi ska tillämpa principen att avvecklingen av äldre materiel som inte behövs för försvaret ska genomföras med de pengar som riksdagen varje år anslår för det nuvarande försvaret och det framtida försvaret. Jag är öppen för formerna för hur denna affärsmässighet ska nås. Jag är inte så säker på, som har sagts i flera inlägg, att färre anbudsgivare nödvändigtvis leder till ett för statsverket sämre slutresultat.
Fru talman! Jag tror att vi alla förstår problemen med avveckling av så ofantligt stora mängder materiel och förnödenheter. Vi förstår också att det är problem när det är en myndighet som ska genomföra detta som inte har erfarenhet av denna verksamhet. Jag ska inte ta upp något av det som tidigare har sagts utan inriktar mig på en särskild fråga. Det gäller Frivilliga Skytterörelsen som har begärt att få köpa ett antal k-pistar men fått nej med motiveringen att försäljning enbart sker till militära, paramilitära eller polisiära myndigheter. Försäljning till andra organisationer medges ej. Den uppfattning som man kan få är att regeringen i detta avseende prioriterar andra länders militära, paramilitära och polisiära myndigheter framför våra egna frivilliga försvarsorganisationer. Min fråga är: Är detta rätt uppfattat?
Fru talman! Jag känner mig snarast benägen att säga att jag tror att det på något sätt föreligger en missuppfattning här. Vi har bland möjliga mottagare svenska frivilliga försvarsorganisationer. Jag har här 21 beslut fattade under förra året. Det är möjligt att det i själva verket kan vara krigsmateriel, vapen, som har föranlett ställningstagandena. Men det är fullt möjligt för frivilliga svenska försvarsorganisationer att erhålla materiel från Försvarsmakten.
Fru talman! Någon missuppfattning är det nog inte. Frivilliga Skytterörelsen har begärt att få köpa ett antal k-pistar, som man tidigare har fått låna, men man har fått nej till att köpa dem. Det står i beslutet t.ex. att i första hand ska överskottsförnödenheter utnyttjas inom de frivilliga försvarsorganisationerna, därefter för humanitära organisationer osv. Det här är en uppgift som är alldeles färsk, så det föreligger inga missförstånd. Jag hoppas att försvarsministern, om han nu tycker att detta är ett felaktigt beslut, hjälper till och ser till att Frivilliga Skytterörelsen får den här möjligheten.
Fru talman! Om organisationen anser sig ha blivit utsatt för ett felaktigt beslut bör organisationen antingen skriva till regeringen eller söka rättelse genom att anföra besvär hos t.ex. våra förvaltningsdomstolar.
Fru talman! Jag har en liten annorlunda fråga utifrån min roll i bostadsutskottet. Björn von Sydow nämnde den höga summan 145 miljoner kronor i miljöåtgärder för att destruera materiel. Ingår det marksanering av områden där materiel som har behövt destrueras förvaras, eller kommer enskilda byggherrar att få göra det arbetet om områdena sedan ska användas? Förutom areal motsvarande en golvyta om 1 430 plenisalar, som ministern anförde, finns det eller kan det finnas skadad mark runtomkring. Jag undrar helt enkelt om ni städar efter er.
Fru talman! Ja, men min bedömning är att det sker på ett sätt som motsvarar det vi talar om. När riksdagen beslutar att vi t.ex. inte ska ha kvar ett regemente är det Fortifikationsverket som ska genomföra en försäljning. Försäljningsintäkterna ska i princip användas för miljösanering. Tidigare låg Fortifikationsverket under Försvarsdepartementet. Då fick jag årliga redovisningar av generaldirektören. Jag vill minnas att försäljningsintäkterna från verket under de åren gjorde det möjligt att genomföra all den miljösanering som behövdes, t.ex. när det funnits motorhallar eller skjutbanor på övningsfält. Jag föreställer mig att det här är något liknande, men jag får inte längre detaljerna från Fortifikationsverket eftersom den myndigheten nu ligger under Finansdepartementet. Jag är tacksam för frågan. Den illustrerar att vi har försökt att välja en likartad inriktning när det gäller alla grejer - om jag får använda uttrycket - och när det gäller kaserner, övningsfält osv. Vi ska kunna dimensionera ned på ett sådant sätt att det nuvarande försvarsanslaget inte behöver tas i anspråk. Intäkter från den gamla organisationen ska kunna användas för att göra oss kvitt allt det gamla.
Fru talman! Jag vill fråga statsrådet: Finns det ingen samverkan med Fortifikationsverket? Borde det inte finnas någon samverkan? Det måste ändå finnas vissa tangeringspunkter. Jag tänker på det område jag kommer från och där FMV har si materiel förvarat.
Fru talman! Sambandet är att vi nu kommer att göra oss av med materiel. Det blir väldigt stora ytor lediga. Det var därför mina medarbetare hade räknat ut att det skulle motsvara 1 400 plenisalar. Det är i allmänhet Fortifikationsverket som äger dessa anläggningar - det kan nog också ibland finnas andra statliga verk som är ägare. Anläggningarna ska återställas på ett miljömässigt sätt. Jag kan nämna att vi i Stockholms tidigare kustartilleriområde lägger ned ungefär 15 kustartilleribefästningar. Det är enorma anläggningar, där det innebär en stor kostnad att göra detta på ett miljömässigt riktigt sätt. Det är min förhoppning att Fortifikationsverket lyckas med både att genomföra nedmonteringen av den befintliga krigsmaterielen och att klara miljöfrågorna på ett sätt som är förmånligt för staten.
Fru talman! Jag har ett annat tema än det affärsmässiga, som har varit dominerande. Det gäller de 488 långtradarna till Baltikum. Det framgick inte hur många vapen som ingick, men jag vet att det är en del. Min fråga är om denna vapenxport har gått igenom samma prövning som övrig krigsmaterielexport. Jag har också en fråga som gäller det engelska företaget. Det är samma där. Finns det förbehåll vad gäller deras försäljning av krigsmateriel utomlands? Har vi koll på det?
Fru talman! Det är verkligen centrala frågor. Vårt stöd till Estland, Lettland och Litauen har kunnat baseras på att Inspektionen för strategiska produkter har medgivit ett genomförande vad gäller denna typ av försvarsmateriel och övrig krigsmateriel. Man medger i princip undantag från det gällande exportförbudet. Det har skett en mycket noggrann prövning av vad det är för materiel. Det finns som sagt ett ställningstagande i den riktningen. Detsamma gäller de entreprenörer som lämnar in anbud. De måste förbinda sig att respektera hela det system med s.k. slutanvändarintyg som jag nämnde kortfattat i mitt svar, där det garanteras att krigsmateriel bara går till företag i länder som Inspektionen för strategiska produkter har godkänt. Jag hade en formulering i min inledning som visade hur komplicerat detta är. Det tog en tid för Försvarsmakten och Försvarets materielverk att fånga in de mycket precisa kraven i vår exportregim. De ska också omfatta denna typ av donationer - ett uttryck vi kan använda när det gäller de baltiska länderna. Det ska också gälla försäljningar, fast det sker på ett nytt sätt och gäller nya typer av materiel, till dessa företag.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag vill också understryka vikten av att vi är restriktiva. Jag tänker på de rekommendation som OSSE antog häromåret om att begränsa antalet lätta vapen i Europa. Där ingår att man ska vara väldigt restriktiv vid försäljning av krigsmateriel.
Fru talman! De regler som riksdag och regering har satt upp för denna verksamhet grundar sig på några enkla ord och på en enkel prioriteringsordning. Det gäller i första hand att ge bort, utifrån den prioriteringslista som försvarsministern här har redovisat innefattande bl.a. de frivilliga försvarsorganisationerna. Det gäller i andra hand att sälja och i tredje hand att förstöra materielen. Jag har tre frågor som berör delar av denna process. Först av allt vill jag säga att vi innan vi ska bestämma oss för att avveckla någonting måste veta vad Försvarsmakten behöver. Den 16 november år 2000 berättade försvarsministern för kammaren att den upphandlingsprocess som avses sätta i gång för att vi ska kunna avveckla materielen inte kommer att komma till ett avslut före det att ÖB, regeringen och eventuellt riksdagen tagit ställning till inriktningen för de nationella skyddsstyrkorna och vi följaktligen har granskat vilka materielsystem som ska ingå i dem. Mig veterligen har varken ÖB, regeringen eller riksdagen fattat något beslut om den exakta organisationen, utrustningen eller uppsättandet av de nationella skyddsstyrkorna. Jag skulle därför vilja ställa en första fråga till försvarsministern. Hur har han säkerställt att materiel som kan komma att behövas till de nationella skyddsstyrkorna nu inte avvecklas, mot bakgrund av det tydliga besked kammaren fick den 16 november 2000? Min andra fråga gäller ett förtydligande. I försvarsministerns svar till Willy Söderdahl och Björn Leivik tolkar jag in ett besked om att den prioriteringslista som redovisas, som innebär att överskottsförnödenheter i första hand ska utnyttjas inom de frivilliga försvarsorganisationerna, inte stämmer. Regeringen har valt att kringgå den prioriteringsordning som tidigare gällde eftersom bl.a. Röda korset och Frivilliga Skytterörelsen inte fått chansen att ta del av denna materiel. Min tredje fråga återkommer jag till.
Fru talman! Jag vill för det första ta upp något i Henrik Landerholms beskrivning av verkligheten. Det finns faktiskt ett förlopp som ligger före att ge bort, och det är att omfördela inom Försvarsmakten. Framför allt omfördelar man till hemvärnet. Hemvärnet kommer att behandlas i en proposition som jag i dag hade tillfälle att anmäla i regeringen och som kommer att lämnas till riksdagen i nästa vecka när den är tryckt. Där kommer vi att redovisa hur det moderna hemvärnet ska fungera. För det andra medger jag att det ställningstagande som jag uttalade här i kammaren har kommit att modifieras successivt. Jag menar att vi i vår proposition år 2000 och även i den proposition som riksdagen nu är i färd med att slutbehandla har redovisat att det finns tillräckligt omfattande personal och materiel för att inom det intervall som överbefälhavaren har skisserat lösa försörjningen för de nationella skyddsstyrkorna. Det finns tillräckligt med materiel för att lösa de variationer som kan tänkas uppkomma. När det gäller hemvärnet pågår redan en kraftfull förstärkning. Regeringen har inte på något sätt gett några tolkningar till Försvarsmakten för hur gåvor till frivilliga försvarsorganisationer ska tillämpas. Jag har inte angivit någonting som ändrar på att frivilliga försvarsorganisationer ska kunna erhålla materiel.
Fru talman! Jag känner ingen nämnvärd oro över att hemvärnet inte ska få tillräcklig utrustning. Däremot ligger det mig som försvarare av det riksdagsbeslut som fattades den 30 mars 2000 mycket varmt om hjärtat att resten av de nationella skyddsstyrkorna ska förses med så modern och ändamålsenlig utrustning som möjligt. Det är en organisation som översiktligt ska omfatta en mängd förband, kanske upp till 30 000 Jag tolkar försvarsministerns svar som en försäkran om att han kan garantera att avvecklingen av försvarsmateriel inte kommer att utgöra något hinder för att ge de nationella skyddsstyrkorna tillräckligt med materiel. Så till den fråga jag missade förra gången. Det gäller ett företag i min egen valkrets som är delaktigt i destruktionen av ammunition. Jag har en fråga till försvarsministern om det. Jag delar hans synpunkter att miljökraven måste ställas högt. Jag har erfarit att de miljökrav som ställs vid de offertförfrågningar om ammunitionsdestruktion som nu går ut är annorlunda och lägre än de som tidigare gällde. Det är ju mycket stora "batcher" av ammunition som nu ska destrueras. Detta missgynnar bl.a. den svenska industri som finns.
Fru talman! Jag kan ta vid där, även om Henrik Henrik Landerholms bänkkollega, har framfört att jag borde be mina medarbetare att via Materielverket undersöka hur förutsättningarna ser ut för Nammo i Vingåker i vissa konkurrensupphandlingarna. Jag ska också ge mina medarbetare i uppgift att se på detta. Vi har tydligt angivit att det inom den nordiska kretsen ska vara en bra arbetsfördelning mellan företagen i de olika länderna. Då kan man ibland behöva göra t.ex. riktade upphandlingar för att företagen ska kunna ha en jämn beläggning. Som sagt, jag förstod frågan, fastän den inte fick uttalas riktigt. Låt mig slutligen säga att jag anser att den avveckling av materiel som nu pågår ger oss möjlighet att välja volymer och kvalitet på det sätt som ÖB är i färd med att fastställa som sitt förslag för de nationella skyddsstyrkorna.
Fru talman! Hotet mot vårt land är i dag inget militärt hot. Det står väl ganska klart efter denna redogörelse för hur mycket materiel vi har som inte behövs längre. Om man läser i Demokratiutredningens digra betänkande kan man finna att ett reellt hot mot vårt land är brister i demokratin och i människors engagemang, både när det gäller politiska partier och ungdomsorganisationer. Jag blir därför både upprörd och förvånad när regeringen inte gör det möjligt för ideella organisationer att ta del av den materiel som de med skattemedel har varit med och betalat. Jag tänker specifikt på scoutrörelsen, som har ett stort behov av just tält och utrustning som militären i dag har och som scouterna skulle kunna använda i sin ideella verksamhet. Jag blir förvånad när försvarsministern säger att vi i Sverige, med vår levnadsnivå, mycket väl har råd att köpa in detta. Man ska alltså kommersialisera detta genom att någon ska tjäna pengar på den mellanskillnad som det blir när man säljer utrustningen. Jag vill påpeka att det bland LO-kollektivets barn finns en stor andel barn som aldrig någonsin får uppleva en semester. De har inte råd att följa med på en ideell organisations aktiviteter därför att de själva inte har råd att köpa materiel. Den gemensamma kostnaden för ett läger blir ju betydligt större om deltagarna gemensamt ska betala för materielen. Därför vill jag fråga försvarsministern om han inte ser att det finns ett behov av att faktiskt hänga ihop politiken när det gäller de olika intressen som finns i landet. Kan inte försvarsministern tänka sig att ompröva beslutet att materielen bara ska gå till försvarsorganisationer?
Fru talman! Det pågår en omfattande verksamhet för det internationella biståndet. Det vill jag understryka. Varje diskussion om denna fråga måste vidkännas detta. Jag har listor som verkligen visar hur omfattande detta arbete är och hur djupt förankrat i vår demokrati samarbetet mellan Försvarsmakten och folkrörelserna är. När det gäller de barn och ungdomsorganisationer som vi under en tid gav denna möjlighet framförde Materielverket synpunkten att kostnaderna hotade att bli så stora att det inte var rimligt att fortsätta. De organisationer det handlar om köper ofta för sina gemensamma behov. De kan göra det när materielen kommer ut till försäljning, via de entreprenörer som har hand om detta. Kostnaderna handlar också om att kontrollera att materielen inte hamnar i orätta händer. Vi vill ha i vid mening svenska användarkrav. Därför har jag funnit det rimligt att inte gå vidare med den gåvoverksamhet vi hade under ett halvår. Försvarsmakten avslutade sina gåvor under förra året, fastän ansökningarna var gjorda under år 2000.
Fru talman! Visst, jag har full förståelse för att det kostar att distribuera materiel. Men hela denna verksamhet bärs ju av våra gemensamma skattemedel. Det finns anledning att se till att frivilligverksamheterna i vårt också ges möjligheten. Jag har naturligtvis inget emot att man ger materiel till internationellt bistånd. Det är jättebra att man värnar om detta i det här sammanhanget. Men det förvånar mig att statens intresse av att få in intäkter är så mycket mer angeläget än att få i gång frivilligverksamheten i vårt land och att få den att fungera. Det handlar om att få människors engagemang att brinna för det de håller på med och att få fler att vilja vara med och jobba i ideella organisationer. Detta är något som behöver omprövas.
Fru talman! Jag var också öppen för det. Jag tyckte också att den typen av principiella demokratiska argument var bra. Därför medverkade jag till att vi öppnade denna möjlighet. Men jag tyckte att jag skulle kunna lyssna på den erfarenhet som fanns. Jag fick förslaget att avstå från denna möjlighet.

Fru talman! Jag blev faktiskt lite glad när jag hörde en del av inledningsanförandet som handlade om att man skulle gå mer mot en renodlad försäljning. Jag tror att försvarsministern sade att denna renodlade försäljning bör öka. Därför blev jag lite konfunderad när försvarsministern i svaren till Jan-Evert Rådhström, Maria Larsson och Ola Karlsson som delvis berörde detta sade att det inte är så säkert att prisbilden har försämrats och att vi har fått ut mindre av den begränsning som man nu har gjort. Varför säger man då att man bör renodla mer, när man sedan i argumentationen går in och försvarar det nuvarande sättet att försälja materielen?
Fru talman! Några av kammarens ledamöter har ju här gjort gällande att det för statsverket är en oförmånlig lösning som håller på att genomföras. Det har kanske inte sagts rent ut. Men det har sagts att om vi hade en annan tingens ordning, att mindre företag eller kanske enskilda direkt finge köpa ur försvarets förråd, skulle det dels bli billigare för den enskilde, dels bli förmånligare för staten. Så har jag uppfattat den underliggande kritiken. Det är detta som revisionssystemet nu får studera.

Är det en bättre lösning för statsverket än det som har skisserats i några av frågorna? Det är då jag säger att jag inte är så säker på att det ens för för den enskilde slutlige köparen på detaljmarknaden kommer att bli dyrare. En korrekt prissättning vid ett utplock ur små förråd med specialiserad inriktning kanske skulle ha betytt högre pris på de produkter som det handlar om. Jag är dock öppen för att detta är saker som kan behöva granskas både internt och externt.
Fru talman! Det som jag talade om gällde den mer renodlade försäljningen. Försvarsministern sade i sitt inledningsanförande att den bör öka. Men i replikväxlingen backar försvarsministern tillbaka till positionen att det som vi nu har gjort kanske ändå är det bästa. Tyvärr är det den bilden som ges av detta. Jag blev väldigt glad när försvarsministern i sitt inledningsanförande sade att vi bör gå mot en mer renodlad försäljning. Jag tror nämligen i likhet med många andra att vi då kanske får bättre anbud. Framför allt får vi fler aktörer på marknaden.
Fru talman! Jag kanske börjar bli lite trött nu. Men jag får erkänna att jag inte riktigt hängde med i argumenteringen.

Jag har gjort bedömningen att detta än så länge är en hållbar förening av det som är viktigt och betydelsefullt för statsmakten liksom för dem som agerar på marknaden, enskilda eller entreprenörer.

Fru talman! När riksdagen hösten 1995 beslöt om att konkurrens i handel med och produktion av el skulle införas den 1 januari 1996 var det främsta syftet med reformeringen av elmarknaden att stärka konsumenternas ställning. Enligt vår mening förutsätter en väl fungerande elmarknad, förutom konkurrens i handeln med el, även en effektiv och tillförlitlig nätverksamhet. Eftersom nätverksamheten inte är konkurrensutsatt är det av avgörande betydelse att en effektiv tillsyn av denna verksamhet verkligen fungerar. Det totala elpriset för en konsument består av fyra delar, nämligen nätavgift, pris på elenergin, elskatten och en mervärdesskatt. Enligt Elkonkurrensutredningens slutbetänkande består hushållskundernas totala elpris grovt sett av en tredjedel vardera av nätavgift, elpris och skatter. Det är alltså endast en tredjedel av det totala priset för en konsument som är utsatt för konkurrens, medan den tredjedel som avser nätavgiften bestäms av en monopolist. En skärpt tillsyn av priser på monopolområden måste syfta till att skydda konsumenterna från att drabbas av oskäliga priser och att uppmuntra till rationaliseringar. Regeringens förslag kan ses som ett försök att effektivisera tillsynen av nätföretagen. Men enligt min mening är förslaget dock otillräckligt. En åtgärd som omgående bör vidtas är t.ex. införande av s.k. benchmarking-konkurrens, som tillämpas i t.ex. Storbritannien. Fru talman! Förra vinterns och denna vinters snöoväder visade på stora brister i underhållet av näten. Monopolformen och den bristande tillsynen har medverkat till att det i vissa områden är alltför låg standard på näten. Jag anser att det frivilliga initiativ som elbranschen har tagit är mycket positivt, men jag konstaterar samtidigt att inte förrän samtliga nätföretag ställer sig bakom överenskommelsen om ekonomisk ersättning kan elkunderna förvänta sig en säkrare leverans. Regelverket kring ersättningarna måste innehålla enhetliga garantier och göras känt för alla elkunder. Det är mycket viktigt att myndigheterna noga bevakar effekterna av branschens åtaganden och att regeringen har beredskap för att snabbt presentera lagförslag om de frivilliga åtagandena visar sig vara otillräckliga. Regeringens förslag att kräva en åtskillnad mellan nätverksamhet och handel med el skulle med största sannolikhet ha lett till kostnadsökningar för de små bolagen. Varken regeringen eller Elnätsutredningen har kunnat visa att åtgärden skulle minska risken för korssubventionering. Jag anser att det är bra för konkurrensen på elmarknaden om en del lokala energiföretag faktiskt kan leva vidare och blomstra. Förslaget innebär negativa konsekvenser för befintlig och ny lokal elproduktion baserad på bioenergi och andra förnybara energikällor. Det skulle med regeringens förslag fortfarande ha varit fullt möjligt att ha fjärrvärme och elhandel under gemensam chef och styrelse, men inte elnät och elhandel. Risken för korssubventionering är lika stor eller lika liten i båda fallen, men bara det ena hanteras i regeringens förslag. Problemet med oönskad subventionering bör i stället hanteras genom en tillsyn av tarifferna och hela verksamheten, bl.a. genom revisionens granskning. Här kan mycket väl Konkurrensverket spela en mycket större roll i framtiden. Förslaget om införande av ett förbud av den karaktär som regeringen förordar är behäftat med ett antal problem som kräver ytterligare beredning och överväganden. Därför är det bra att regeringen får återkomma till riksdagen med ett nytt och bättre förslag. Fru talman! Låt mig säga några ord om krav på god kvalitet vid överföring av el. Flera remissinstanser har framfört kritik mot Elnätsutredningens förslag vad gäller införandet av den här aktuella bestämmelsen om god kvalitet. Kammarrätten i Stockholm ifrågasätter t.ex. starkt bestämmelsen och konstaterar att det saknas en tillstymmelse till vägledning för rättstillämpningen. Kammarrätten ställer sig även frågande till om dessa frågor inte kommer på kollisionskurs med frågorna om skadestånd. Elsäkerhetsverket är tveksamt till ett införande av den här föreslagna regleringen eftersom det kommer att ta lång tid innan det har definierats vad som är tillräckligt god kvalitet. Riksrevisionsverket skulle bl.a. också ha önskat sig en fylligare utredning av förslagets konsekvenser. Vi kan bara hålla med. Svensk Elbrukarförening anser att frågan om elkvalitet bör utredas ytterligare för att belysa orsakerna till de tvister som kan uppstå och hur de kan lösas. Regeringens uppläggning i det här förslaget innebär en helt felaktig tågordning, anser jag. Det rätta hade varit att först låta Energimyndigheten utreda hur de aktuella föreskrifterna ska utformas och innehållet i dessa. Därefter hade regeringen kunnat lämna ett förslag till riksdagen. Nu gör regeringen precis tvärtom och vill att riksdagen ska fatta ett beslut utan att egentligen veta vad beslutet innebär. Visserligen sägs allmänt att föreskrifterna ska innehålla riktvärden avseende antal strömavbrott och deras varaktighet osv. Men detta ger ingen klar och entydig bild av vad som avses. En grundläggande skyldighet för alla nätkoncessionshavare är att överföra el till alla elanvändare som är anslutna till det aktuella nätet. En viktig komponent i denna skyldighet är att överföringen är av tillräckligt god kvalitet, sägs det i propositionen. Frågor om kvalitetsbrister i överföringen ingår redan för närvarande i tillsynen av nätverksamheten, men det saknas emellertid kriterier för kvaliteten hos överföringen. Därför föreslår man att det i ellagen ska införas en bestämmelse om hur detta ska vara beskaffat. Enligt min mening är det felaktigt att stifta lagar om man inte vet vad de ska innehålla när man beslutar om dem. Fru talman! I propositionen står det också i eftertexten: "En nätkoncessionshavare skall vara skyldig att avhjälpa kvalitetsbrister hos överföringen endast i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med bristerna." Vad betyder detta i klartext egentligen? Jo, att det blir upp till företagen själva att agera om man finner det skäligt eller ej och om det blir lönsamt för företaget eller ej. Svagare konsumentställning får man leta efter. Efter det drämmer man i texten i med att man helst inte ser att sådana tvister anmäls alls. Min gissning är att de här konkreta överklagandena och fallen kommer att kunna räknas på ena handens fingrar, och det var väl egentligen inte avsikten med att införa ett lagrum om god kvalitet. Ingen vet vad det är, och ingen kommer att bry sig om ifall man tar upp det. Det här lagrummet är en luftpastej av stora format i dess nuvarande form. Jag hoppas verkligen att det så småningom fylls med ett innehåll och med en mer verkningsfull tvisthanteringsmekanism. Men det skulle självfallet har gjorts innan riksdagsbehandlingen. Att vi nu också ber regeringen att återkomma utan ytterligare tidsspillan med ett sanktionssystem vid försenade leverantörsbyten är oundvikligt. Förra gången vi i riksdagen beställde detta bad vi om det skyndsamt, och ändå har inget hänt. Det var ett år sedan. Nu skärper riksdagen tonen, och det är bra. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och 3. Jag vill även yrka avslag på reservation 6 och bifall till propositionen i denna del.

Fru talman! Jag blev väldigt nöjd när jag hörde Lennart Värmby tala om att det nu ligger ett förslag om en förbättrad effekthandel. Det är jätteviktigt att det blir av. Vi får väl se i energipropositionen hur det här förslaget ser ut. Jag kan bara förvarna om att om jag inte tycker att det är bra kommer jag att lägga fram en motion. Detta är jätteviktigt. Som det fungerar nu subventioneras de människor och företag som använder mycket effekt vid fel tidpunkter, när det är ont om effekt och ont om energi, av resten av konsumenterna. Det är naturligtvis helt fel system och helt fel signaler om man vill bygga ett hållbart energisystem. Jag tycker att detta är en mycket central fråga. Sedan ska jag gå in på nättariffers skälighet och tillsyn. Förslaget är att man nu ska se på nätföretagens prestation i stället för på deras kostnader. Det tycker jag är helt okej som förslag. Det ställer jag upp på. Vi tycker att förslaget om tariffutjämning mellan glesbygd och tätort är bra. Det ska naturligtvis vara en effektiv tariffutjämning där. Detta behöver inte vänta på att man utreder tariffutjämning mellan stad och stad och landsbygd och landsbygd. De sakerna är inte beroende av varandra. Vi stöttar med glädje det förslag som nu ligger. Sedan har vi frågan om åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. Det har vi diskuterat väldigt mycket. Det är en mycket besvärlig fråga. Det förslag som regeringen kom med var ju avsett att ge oss en schyst konkurrens så att inte näten får kosta för mycket i förhållande till andra saker. Vi har fått ganska många synpunkter från framför allt små företag om att detta i stället för att ge en bättre konkurrens faktiskt kan ge en sämre konkurrens, eftersom små företag riskerar att slås ut. Ofta är det de små företagen som står för förnybara energislag också. Vi ser med glädje att vi skickar tillbaka detta till regeringen och ber att få ett bättre förslag, och det gjorde ju utskottet. Sedan har vi frågan om timvis mätning för elanvändare. För att kunna byta elbolag var ju elanvändarna tvungna att skaffa elmätare. Nu är det inte så. Vi har ändrat systemet. Men vi tycker ändå att detta är någonting som hör framtiden till. Vi måste ha timmätning framöver. Därför är det synd att ta bort möjligheten att få timmätning på det vis som man har kommit överens om i de äldre avtalen. Här anser vi att vi inte ska ändra dessa avtal. Man ska även fortsättningsvis kunna få sin timmätning utan kostnad. Frågan om leverantörsbyte är en seg historia. Som andra tidigare har sagt hade vi fått löfte om att det skulle ske snabbt. Det kan man knappast säga att det har gjort. De stora bolagen ställer fortfarande till svårigheter när man vill byta elleverantör, och det är oacceptabelt. Jag anser att regeringen måste göra någonting här prompt och inte vänta längre. Där står jag alltså på majoritetens sida. Sedan har vi en fråga om elnätens känslighet. Energimyndigheten ska redovisa detta den 15 maj 2002, och då regeringen ska utvärdera branschens frivilliga insatser för elsäkerhet. Jag anser att det är bra nog. Om detta inte fungerar bra kommer regeringen att återkomma för att få det att fungera bra. För mig är det bra nog. Slutligen har vi detta med sanktionsavgifter för företag som inte har kommit in med sin ansökning om förlängd nätkoncession i tid. Det kan tyckas rimligt att de ska ha sanktionsavgifter, men Energimyndigheten har inte fungerat tidigare. Jag tror att man borde ge detta en chans så att Energimyndigheten får fungera och försöka ordna detta. Om det ändå inte blir bra måste vi göra något åt det. Jag nöjer mig med detta.

Fru talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande NU9 Vissa energimarknadsfrågor. Under den rubriken finns följande frågor som vi ska besluta om senare nästa vecka: Nättariffens skälighet och tillsyn. Tariffutjämning mellan glesbygd och tätort. Jag kommer att kommentera några dessa förslag. Jag ska börja med att först kommentera nättariffernas skälighet och tillsyn. Reservanten vill ge regeringen till känna att det ska vidtas åtgärder för att komplettera regeringens förslag. Utskottets majoritet tycker att regeringens förslag är bra. Vi vill peka på att Energimyndigheten har ett projekt som just nu testas av ca 50 företag på elmarknaden för att få en generell modell för bedömning av nätkoncessionshavarens brister, den s.k. nätnyttomodellen. Det är också viktigt att notera att regeringens förslag innebär att bevisbördan flyttas från Energimyndigheten till nätföretaget. Det blir i den nya ordningen företagets sak att påvisa att nättariffen är skälig i stället för som för närvarande, att det är myndighetens sak att påvisa oskäligheten. Då det gäller myndighetens långa handläggningstider blir det med denna modell en förenkling av myndighetens arbete. Därmed minskar handläggningstiderna hos myndigheten. Den andra punkten som jag tänker kommentera är tariffutjämning mellan glesbygd och tätort. Vad vi säger i utskottsmajoritetens text är att på den reglerade elmarknaden eftersträvas en utjämning av nättarifferna mellan tätort och glesbygd. Därför infördes, som nämnts, en möjlighet att efter ansökan hos Nätmyndigheten samredovisa koncessionsområden som ligger geografiskt nära varandra och som sammantagna utgör en för nätverksamheten lämplig enhet. Som sägs i propositionen och i betänkandet har dock inte en utjämning av tariffen uppnåtts i önskvärd utsträckning. Utskottets majoritet delar regeringens bedömning att det är befogat att ersätta nämnda möjlighet till samredovisning med en skyldighet. Reservanterna vill att det ska finnas en obligatorisk samredovisning och vill även i denna fråga ge regeringen det till känna. Utskottets majoritet har för sin del argumenterat för en annan lösning, som har redovisats här tidigare. Den tredje punkten som jag tänker kommentera är åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. Regeringen vill att åtskillnad ska råda mellan nät och elkostnad samt produktion. Det innebär att man ska ha olika vd:ar och styrelser. Utskottets majoritet menar att i denna del ska regeringen komma tillbaka med ett nytt förslag. En sådan begäran av riksdagen ska inte behöva innebära att en ny utredning ska tillsättas, utan frågan bör kunna hanteras inom ramen för befintligt utredningsarbete. Den fjärde punkten som jag tänker kommentera är vår reservation angående leverantörsbyte. Utskottets majoritet vill genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att utan ytterligare tidsspillan lämna ett av riksdagen tidigare begärt förslag om införande av sanktionssystem vid leverantörsbyte. Vi reservanter anser att den redovisning som finns i propositionen är tillräcklig. Elkonkurrensutredningen har lämnat ett förslag beträffande införande av sanktion mot nätägare som förorsakar att leverantörsbytet inte sker i tid. Energimyndigheten kommer att ges i uppdrag att utforma ett lagförslag. Regeringen kan därefter lämna förslag till riksdagen under nästa riksmöte. Detta tycker vi socialdemokrater och vänsterpartister är tillfyllest. Inger Strömbom vill i sitt anförande påskina att vi socialdemokrater och vänsterpartisterna inte tar ansvar för konsumenterna i den här frågan. Jag vill hävda att vi visst tar ansvar för konsumenterna. Vi ser inte att den text ni skriver i utskottsbetänkandet är något annat än det vi själva säger. Det är egentligen bara att använda ordvrängeri i ert syfte att säga att ni går längre och tar konsumenternas parti. Vi tar också konsumenternas parti med vår skrivning i vår reservation. Fru talman! Det finns flera ytterligare frågor inom detta område som jag skulle kunna kommentera. Jag gör inte det på grund av kammarens ansträngda tid. Jag vill avslutningsvis tillstyrka utskottets förslag i betänkande NU9 Vissa energimarknadsfrågor. Jag yrkar bifall till reservation nr 6 och avslag på samtliga övriga reservationer.
Fru talman! Jag ska inte förlänga debatten nämnvärt. Jag har en liten fråga till Nils-Göran Holmqvist. Det gäller god kvalitet. Vad är det, Nils-Göran Holmqvist? Jag tror inte att Nils-Göran Holmqvist vet det, och det vet inte jag heller. Vad värre är, fru talman: Det vet inte heller regeringen. Ändå envisas man med att införa ett lagrum i svensk lag som vi ska fatta beslut om här i kammaren utan att vi vet vad det egentligen innehåller. Fler remissinstanser är kritiska mot förslaget, bl.a. Kammarrätten i Stockholm, Riksrevisionsverket, Elsäkerhetsverket m.fl. Det är främst därför att man inte har någon vägledning vad gäller rättstillämpningen i lagrummet. Även om detta är en liten fråga i sin helhet, fru talman, är det en viktig fråga. Jag måste ändå fråga Nils Göran Holmqvist: Vet Nils-Göran Holmqvist i dag vad god kvalitet är, eller åtminstone vad regeringen menar med god kvalitet?
Fru talman! Jag kan bara hänvisa till vårt betänkande och propositionen. Vi skriver där vad en god kvalitet är. Man kan alltid diskutera vad som är god kvalitet på överföring av el. Vad vi menar är att människor ska ha en god kvalitet. Vi tycker inte att de långa avbrott som nu har varit vid ett antal tillfällen i vinter och under förra vintern är en god kvalitet på överföring. Vi menar att man ska säkerställa att jag som elkund ska få el vid alla tillfällen, och även vid de tillfällen då det är storm eller dåligt väder ute. Kraftföretagen måste ta ett ansvar och se till att de har ledningsgator och ledningar som tål även kyla och dåligt väder. Det är mitt kriterium för god kvalitet på el.
Fru talman! Jag säger inte emot att något av det som Nils-Göran Holmqvist nu anför skulle kunna vara god kvalitet. Men fakta är, fru talman, att regeringen inte vet vad det ska komma att innehålla. Man ska så småningom ge direktiv till att ta fram kriterierna för att närmare bestämma vad god kvalitet är. spänningsfall som datorer och andra apparater kan vara väldigt känsliga för? Det vet vi inte, fru talman. Regeringen begär här att Sveriges riksdag ska fatta ett beslut in blanco. Vi har inget lagrum och en rättstillämpning som vi sedan kan utnyttja, utan det är en tom lag som man sedan ska fylla. Det är vad jag vänder mig emot, fru talman. Min följdfråga till Nils-Göran Holmqvist är: Hade det inte känts lite bättre om vi först hade utrett vad som är god kvalitet, fastställt kriterierna och sedan antagit lagförslaget?
Fru talman! Jag tycker att jag i mitt tidigare replikskifte talade om vad jag menar med god kvalitet. Jag tycker att det är viktigt att vi i det här fallet slår fast vad vi ska göra. Hur ska vi utreda detta? Vad ska ingå i kriterierna? Det finns många fler kriterier än de som Eva Flyborg här redovisar. Det menar vi att Energimyndighetens nätavdelning ska utreda och tillsammans med branschen se vad det är för kriterier som ska gälla. Det är vår bedömning att det är så det ska gå till.
Fru talman! Jag förstår egentligen inte varför Nils Göran Holmqvist blir så upprörd när jag säger att man från regeringssidan, Socialdemokraterna och Vänstern inte tänker tillräckligt mycket på konsumenterna. Vi måste titta på tidsaxeln. För ett år sedan var Socialdemokraterna, med Nils-Göran Holmqvist, med om att vi skulle ge regeringen det här uppdraget. Det har inte hänt någonting från konsumentsynpunkt. Nu talar vi om detta en gång till på ett starkare sätt - vi som värnar konsumenterna. Jag fick tidigare i debatten Vänsterpartiet att hålla med om att regeringen ju faktiskt inte skyndade särskilt snabbt när den fick uppdraget för ett år sedan. Så, Nils-Göran Holmqvist, det är väl ingenting att bli upprörd över. Vi sätter konsumenterna i första ledet. Det ska bli enklare att byta leverantör. Vill inte ni att det ska rättas till så snart som möjligt?
Fru talman! Det är vad vi säger i vår skrivning. Därför menar jag att det inte finns någon anledning att ha en sådan skrivning som Inger Strömbom och andra i utskottsmajoriteten har. Det är samma innebörd i skrivningarna. Det Inger Strömbom och hennes kamrater i utskottet skriver är att ni vill ge till känna att man snarast ska komma tillbaka till riksdagen. Vi säger samma sak, men vi säger: inför nästa riksmöte. Det kan inte gå mycket fortare än till nästa riksmötes början, till hösten efter valet. Det finns ingen anledning att ytterligare man kommer tillbaka vid nästa tillfälle, och det är efter nästa riksmötes öppnande.
Fru talman! Det är väl ändå ganska anmärkningsvärt att regeringen, när den får ett så tydligt uppdrag, inte har kommit till skott ordentligt. Det är ganska många konsumenter som detta handlar om. Det är viktigt att man får reda på det här med leverantörsbyte. Annars fungerar inte marknaden så som den var tänkt, varken så som vi hade tänkt oss den eller så som Socialdemokraterna hade tänkt sig den. Då är det väl inte så konstigt att man ett år senare påtalar detta kraftfullt för regeringen. Konsumenterna blir inte tröstade av att det sitter en utredning som inte har blivit klar, eftersom den inte tillsattes så snabbt. Vi vill se handling. Jag undrar om förhållandet hade varit annorlunda om de borgerliga hade suttit vid makten och av någon anledning blivit försenade med att verkställa ett uppdrag från riksdagen. Då tror jag säkert att Nils-Göran Holmqvist hade påtalat detta. Men så får vi tydligen inte göra i dag när det är Socialdemokraterna som bestämmer.
Fru talman! Visst får Inger Strömbom ha vilken uppfattning hon vill i den här frågan och tycka vad hon vill. Vad vi kommenterar är att det vi skriver i vår reservation och det ni har skrivit i ert utskottsmajoritetsförslag är av samma innebörd. Det är egentligen det vi står och tvistar om. Det är precis samma innebörd. Ni har skrivit att man snarast ska komma tillbaka, och vi säger att man ska komma tillbaka vid nästa riksmöte. Det snabbaste man kan komma tillbaka i den här frågan är vid nästa riksmöte, och det är till hösten efter valet den 15 september. Så vi tycker inte att det har någon större betydelse i det här fallet. Vi har sagt att det är vad som ska göras.

Fru talman! Jag ska uppehålla mig vid momentet strålningsrisker. Jag har på nära håll följt en process där ett nätföretag söker förlängning av nätkoncession. Ansökan lämnades in någon månad före den gamla koncessionens utgång. Ansökan innehöll ingen miljökonsekvensbeskrivning. När jag kontaktade Statens energimyndighet fick jag klart för mig att detta inte var den enda ansökan om förlängning som lämnats in på ett liknande sätt. I utskottets svar på motionen säger man: "Som redovisats skall enligt gällande bestämmelser förlängning av en nätkoncession prövas enligt samma kriterier som gäller för en ansökan om ny nätkoncession. Detta gäller också kravet på miljökonsekvensbeskrivningar som infördes vid årsskiftet 1998/99. Detta krav medförde, som nämnts, bl.a. en stor anhopning av ärenden hos Energimyndigheten. Enligt uppgift har myndigheten nu kommit till rätta med de inkörningsproblem som uppstod, och myndigheten prioriterar för närvarande att tillse att företagen fullgör sina skyldigheter och kommer in med ansökan om förlängning av nätkoncession inom föreskriven tid och med rätt beslutsunderlag." Först vill jag säga att jag tycker att det är bra att riksdagen med detta än en gång slår fast att förlängning av nätkoncession ska prövas enligt samma regler som gäller för en ansökan om ny nätkoncession. Det är ett viktigt konstaterande, och det måste få ganska omfattande följder när Energimyndigheten fattar beslut efter detta. Däremot förstår jag inte varför man skyller förseningarna på Energimyndigheten. De har väl ingen skuld till att ansökningarna har lämnats in för sent? Hade de fått dem i tid hade de ju haft minst två år på sig att processa dem innan tiden var ute. Ansvaret ligger helt och hållet hos nätföretagen. I det fall som jag började med att tala om hade nätföretaget haft 28 år på sig att förbereda och planera för att lämna in sin ansökan i rätt tid. Det var inte heller okänt för dem att ett krav på miljökonsekvensbeskrivning skulle komma. De måste ha haft tid att lämna in den i tid. Som det nu är behöver de inte bry sig, för det finns ändå inga sanktionsmöjligheter. Därför lämnar man inte in den i tid. Det finns inget självändamål med sanktioner, men vad ska jag som enskild medborgare göra om jag har mina barn i en skola och ett fritidshem där kraftledningen går alldeles intill, när ingenting händer? Man engagerar sig och får till svar att ni får vänta tills koncessionen går ut. Då gjorde man det. Men det är snart fyra år sedan nu, och fortfarande har det inte kommit in en fullständig ansökan med en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning. Vilka möjligheter har då de enskilda medborgarna, föräldrar och personal i denna skola? De har ingenting att sätta emot nätbolagen, eller är det någon här som kan säga vad de ska göra? Därför behövs sanktionsmöjligheten när inget annat biter. Jag vill också säga att jag sätter mycket stora förhoppningar till Energimyndigheten och hoppas att de har en mycket stor integritet gentemot kraft och nätbolagen. För om de inte står upp för de enskilda medborgarnas rätt, vem gör det då? Fru talman! Detta handlar alltså om två saker: dels säkerhet för människorna i närheten av kraftledningar, dels också rättssäkerhet för samma människor. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Fru talman! "Beskattningens konst består i att plocka gåsen på sådant sätt att man får största mängd fjädrar med minsta möjliga väsande."

Detta är Riksskatteverkets mindre målande och lite mer byråkratiska beskrivning av vad punktskatter är. Punktskatterna är osynliga, dvs. inbakade i en totalsumma - allt för att vi inte ska upptäcka dem och protestera mot att de är så höga. Även om de är osynliga gör de synliga hål i plånboken. För vissa varor är de över 80 % av varans pris. Vissa varor beskattas inte bara med en punktskatt utan med flera. Sedan läggs momsen ovanpå både varans pris och punktskatterna, dvs. skatt på skatten. Detta kan ses som min beskrivning av punktskatterna. Fru talman! Om vi nu som medborgare ändrar vårt beteende efter politikernas intentioner och beslut och inte konsumerar vissa varor minskar ju skatteintäkterna till staten. Det är detta som gör att förändringar av en eller annan punktskatt inte är helt oproblematiska, om tanken är att skatteintäkterna i slutändan ska vara oförändrade. Varje år betalas ca 90 miljarder i punktskatter.

Jag undrar också hur Claes Stockhaus, som jag också ser finns här i kammaren, skulle reagera om han glatt gick in på Systembolaget för att köpa 70 Men väl framme vid kassan fick han betala 228 kr. På sprit, denna högt beskattade vara, utgör punktskatterna och momsen 82 % av varans pris. Jag skulle kunna fortsätta i det oändliga att räkna upp exempel, men jag väljer att sluta här. Jag konstaterar bara att det hade kanske varit bra om dessa osynliga, dolda punktskatter blev synliga så att vi varje dag blev medvetna om hur mycket vi verkligen betalar i skatt. Jag är övertygad om att en sådan daglig konfrontation skulle leda till stora protester mot det höga svenska skattetrycket där punktskatterna utgör en betydande del. Jag ska nu berätta för er om familjen Sven och Svennis, 11 år. Det bor i Sveborg någonstans i Sverige. Det är en jordbruksfamilj som bor i ett oljeeldat hus sju mil från affär och skola. Ingen skolskjuts finns. Jag kommer att beskriva en fredag i familjen Svenssons liv för att visa vilka punktskatter som de berörs av under detta dygn. Jag gör inte anspråk på att vara heltäckande. Jag har förmodligen missat någon punktskatt, men jag är däremot helt övertygad om att jag inte har lagt till någon punktskatt som familjen inte berörs av. Vare sig familjen Svensson sover eller är vaken betalar man någon av punktskatterna. Man betalar energi och koldioxidskatt, året runt, dygnet runt. För uppvärmning av huset har jag räknat med en årsförbrukning på 2,5 kubikmeter per år och en elförbrukning på 20 000 kilowattimmar per år. Vi moderater har ju sagt nej till energiskattehöjningar. Sedan 1996 har den socialdemokratiska regeringen höjt hushållens elskatter med hundra procent. Denna fredag kan man höra mamma Svea banka på badrumsdörren med orden: Nu har du duschat färdigt, Svea-Lisa, eldingsoljan har blivit så dyr så nu får du kliva ur duschen! Här innebär Moderaternas förslag naturligtvis en skillnad för familjen. Svea-Lisa och Svennis måste skjutsas till och hämtas vid skolan denna fredag, precis som alla andra skoldagar. Mamma och pappa Svensson är rationella och gör allt för att inte köra bil i onödan. Så när barnen ska hämtas denna fredag eftermiddag passar de på att handla. Det ska vara lite fest hos familjen Svensson denna kväll. Pappa Sven passar på att inköpa lite öl och vin. Bilen måste också tankas, och när de senare tittar på kvittot upptäcker de - precis som Per Erik Granström - att merparten som de betalar är skatt. Totalt kör familjen 28 mil den här dagen. Det är ovanligt lite. Normalt kör de mer per dag. Familjen betalar alltså både energi och koldioxidskatt samt alkoholskatt. Bilen är en nödvändighet för familjen Svensson, precis som för många andra familjer i Sverige. Den är nödvändig för att ta sig till och från arbetet, köra barn till skolan, till dagis, till fritidsaktiviteter och för att besöka släkt och vänner. Moderaterna vill sänka skatten på både bensin och diesel med nästan 1 krona litern. Även här gör moderaternas förslag skillnad för familjen. Eftersom familjen Svensson är en jordbruksfamilj antar jag att de förbrukar ca 1 000 liter diesel, miljöklass 1, per år. Pappa Sven är minst sagt upprörd. Han känner sig lurad. För cirka ett och ett halvt år sedan lät det som att den socialdemokratiska regeringen med jordbruksminister Margareta Winberg i spetsen lovade att dieselskatten på bränsle som används för jordbrukets arbetsredskap skulle sänkas, men ingenting har hänt. Som vanligt grävdes löftet ned i en utredning. Det senaste som pappa Sven har hört är det inte lär komma något förslag om sänkt dieselskatt från den socialdemokratiska regeringen före valet. Sven Svensson känner sig grundlurad. Moderaterna står däremot fast vid sitt sedan många år givna löfte om att sänka dieselskatten på bränsle för jordbrukets arbetsredskap till 53 öre per liter. Vi vill också ta bort kväveskatten på handelsgödsel, men detta har jag inte räknat in i min kalkyl för familjen Svensson. Fru talman! Även på det här området gör Moderaterna skillnad för familjen Svensson. Hittills är skillnaden mellan Moderaternas och Socialdemokraternas förslag 36 kr per dag. Det kan synas lite, men om man multiplicerar det med 365 dagar blir summan Lägger man sedan till öl och vininköpen blir skillnaden större, men jag förutsätter att familjen inte konsumerar alkohol varje dag, så det har jag inte räknat med. Familjen Svensson finns överallt i Sverige. De konsumerar mer eller mindre eldningsolja, el, bensin, alkohol, men alla betalar de mer än de tror i olika punktskatter. Moderaternas förslag gör här - som på många andra skatteområden - stor skillnad för folk. Folk får helt enkelt behålla mer av sina egna pengar. De får möjlighet att själva bestämma mer över sitt och sin familjs liv. Fru talman!

Fru talman! Skatteutskottets betänkande om motioner om punktskatter från allmänna motionstiden är ett digert betänkande. Utskottsmajoriteten avfärdar samtliga goda förslag i en klump, trots att det finns många motioner som är av stort värde för svenskt näringsliv. I Sverige har man under många år belagt många varor med punktskatter i syfte att styra konsumtion och produktion. Hög skatt används ofta för att tala om för konsumenten att det inte är bra för landet, miljön eller hälsan att konsumera vissa varor. I stället prioriterar man en gynnsam konsumtion. Ofta trotsar vi konsumenter statens signaler och genom uttröttning accepterar vi märkligt nog både hög skatt och varans eventuella negativa påverkan på miljön. Flera exempel kan ges, men i denna församling torde det vara helt överflödigt. En liten erinran kan dock tillåtas falla över min läppar. Är det så att hög skatt signalerar varning och en önskan om att vi ska minska konsumtionen av den beskattade produkten? Hur ska det i så fall tolkas när vi har världens högsta skatter på t.ex. arbete? Är sysselsättning och konsumtion av tjänster också av ondo? Det skulle vara väldigt intressant att höra Per Erik Granström förklara sambandet mellan punktskatter - som ska avstyra konsumtion av sådant som är av ondo - och vårt höga skattetryck på arbete och tjänster i vårt land. Skattekilen talar med punktskatteord att vi borde avstå från arbete. Tolkar jag det rätt, eller? Nu är jag väl medveten om att vi inte ska debattera skatt på arbete, men jag kunde inte låta bli att jämföra med hög skatt på arbete när vi talar om hög skatt på energi, avfall, diesel m.m. Rent allmänt om energibeskattningen: Kristdemokraterna anser att energifrågor är som miljöfrågor - av gränsöverskridande karaktär. Om vi vill komma till rätta med klimatförändringarna räcker det inte med åtgärder här hemma. Att minska utsläpp av växthusgaser kan inte längre ses som en nationell angelägenhet. Miljöföroreningar känner inte av några landgränser. Därför krävs det gemensamma europeiska åtgärder för att minska t.ex. koldioxidutsläppen. Vi anser det vara en väg att i EU lagstifta om miniminivåer för miljöavgifter. Hemma i Helsingborg ser man vårt danska grannland ganska tydligt. Vad vi däremot inte lika tydligt ser är deras produktion av kolkraftproducerad el. Visst kan vi skönja skorstenar om vi är tillräckligt nära, men det synliga är i sig ingen miljöfara. Däremot borde den alltid smutsiga rök som sprider sig över hav och land från ett kolkraftverk vara grund för en miljöavgift. Vi måste styra vår elproduktion till sådan verksamhet som inte är skadlig för natur, djur och människan. Enligt vår mening bör regeringen därför ta upp en diskussion om att tvinga Danmark och andra länder att erlägga en miljöavgift på el producerad med kolkraft. Vidare anser vi att det är dags att ta ett helheltsgrepp på energiskatterna, och vi kräver att regeringen presenterar ett uthålligt skattesystem där goda miljöegenskaper, hög effektivitet och bra verkningsgrad premieras, medan produktion baserad på fossila bränslen beläggs med styrande miljöavgifter. I Helsingborg finns ett nytt och effektivt kraftvärmeverk. Jag vill få till stånd en översyn av kraftvärmebeskattningen. Det är en effektiv och miljövänlig el och värmeproduktion, men med dagens beskattning görs denna i stort sett olönsam. Genom utbyggnad av t.ex. naturgaseldad kraftvärme skulle vi totalt sett få minskade utsläpp och en höjd effektivitet i energisystemet. Kraftvärmeproduktionen måste ges rättvis beskattning för att kunna konkurrera på lika villkor. Fru talman! Kristdemokraterna står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2. Jag vill nämna lite grann om jordbrukets miljöoch energiskatter. Det svenska beskattningssystemet har många konkurrensnackdelar jämfört med våra närmaste grannländer. Det är inte rättvist mot våra svenska bönder att vi har 40 % högre skatt på diesel jämfört med Danmark och 50 % högre än i Finland. Vi måste få till stånd en förändring även när det gäller koldioxidskatten. För oss nere i Skåne är det påtagligt när vi jämför den svenska skatten, som är ca 200 och upp till 529 kronor per kubikmeter olja, med motsvarande skatt i Danmark som är 10 kronor. Det är självklart svårt för växthusodlarna att förstå denna variation i skatteuttag. Med andra ord: 0,8-procentsregeln ska avvecklas så att den svenska trädgårdsnäringen får samma konkurrensvillkor som trädgårdsnäringen i övriga EU och konkurrentländer. Över huvud taget är svensk skatt för jordbruket betydligt högre än övriga EU-länders skatteuttag. Om vi ska kunna fortsätta med konkurrensen inom jordbruket och växthusnäringen måste vi snarast få till stånd en harmonisering av skattepolitiken. Fru talman! Jag vill också nämna lite grann om åkerinäringen. Kristdemokraterna har i detta avsnitt ingen egen motion. Men under höstens behandling av budgetrelaterade motioner fanns våra motioner om svensk åkerinäring med. Sverige är långt. Vi har behov av transporter både inom landet och för vår export. Efter det fria cabotaget för några år sedan har vi nere i Skåne sett alltfler utländska åkare på våra vägar, och det är naturligt. Vi har inget emot normal konkurrens från danska eller polska åkare. Men jag måste ändå få träda fram till förmån för våra svenska åkare och säga: En svensk åkare vill inte bli utkonkurrerad på grund av en snedvriden svensk skattepolitik. Jag vill fråga Granström om han anser det vara oväsentligt för svenskt näringsliv i allmänhet och för svenska åkare i synnerhet att vi har ett högre kostnadsläge än våra grannländer. Anser Granström att vi ska behålla vårt höga kostnadsläge jämfört med t.ex. Danmarks? I Sverige är kostnaderna för ett åkeri 25 % högre, och en jämförelse med Polen vill jag knappt ta i min mun. Men ända uppe i Helsingborg kan jag se polackerna köra med smutsig diesel utan att tanka i Sverige. Den polske åkaren har 40 % lägre kostnader än t.ex. Ulf Jönssons åkeri i Helsingborg. Jag undrar: Ska jag uppmana Ulf Jönsson hemma i Helsingborg att flytta sitt åkeri till Polen? Ska han förlägga sätet för sitt företag på andra sidan Östersjön i stället? Är det så vi vill ha det? Nej, inte jag, inte Kristdemokraterna och inte övriga borgerliga partier heller. Fru talman! Det finns ytterligare reservationer i detta betänkande, men för att spara kammarens ledamöter och tjänstemän avslutar jag med detta och refererar till Kristdemokraternas övriga reservationer som vi fogat till detta betänkande.

Fru talman! Först vill jag beröra miljö och energiskatterna för jordbruket, den s.k. skatteryggsäcken som också Kenneth Lantz var inne på. Sveriges bönder borde för länge sedan ha getts konkurrensförutsättningar som är likvärdiga med dem som kollegerna i andra EU-länder. har, men så har tyvärr inte skett. Riksdagsmajoriteten har avslagit flera sådana krav från Centerpartiet. Betänkandet som vi nu behandlar innehåller liknande yrkanden om konkurrensneutralitet för svenskt jordbruk, dock inte från Centerpartiet. Det beror inte på att vi har släppt kraven på avlyftning av jordbrukets skatteryggsäck, utan på att våra motionskrav behandlas i samband med budgetpropositionen. Vi har valt att inte ständigt återupprepa våra förslag under ett och samma riksmöte. Motionskraven här i dag möter återigen samma öde som tidigare. Konkurrensvillkoren för svenskt jordbruk måste bli mer likvärdiga. El och eldningsoljebeskattningen måste få en bättre likställighet med industrins nivåer. Gränsen på 1 000 kr för att få del av nedsättningen av el och eldningsoljebeskattningen bör slopas. Skatten på dieselbränsle borde inte höjts utan sänkts till EU nivå, dvs. en krona per liter. Kväveskatten på handelsgödsel borde slopas och medel avsättas för odling i balans. Det innebär en sammantagen skattelättnad, som vi har föreslagit för jordbrukssektorn, på 1,27 miljarder kronor. Utan att återupprepa yrkandena är det bara att beklaga att kammaren redan tidigare har avslagit dessa krav. Så, fru talman, till miljö och energiskatterna. Det är uppenbart att kampen mot miljöförstöring måste ha en internationell inriktning. Miljöproblemen gör inte halt vid nationsgränserna. Beskattningen som åtgärd för en bättre miljö måste utgå från en helhetssyn där regering och riksdag sätter tydliga ramar för energisystemet och där marknadsekonomins dynamik och utvecklingskraft verkar i miljöns tjänst. En rak skatteväxling med höjda skatter på miljöstörande utsläpp som motsvaras av en lika stor sänkning av skatten på arbete är en sådan princip. En annan sådan marknadsekonomisk åtgärd är handeln med utsläppsrättigheter. Dessa två principer förutsätter i vissa fall varandra. Skatteväxlingen måste vara utformad på ett sätt som gör att handeln med utsläppsrättigheter underlättas. Den nedsättning av energiskatterna som industrin i Sverige för närvarande har är ett sådant hinder för handel med utsläppsrättigheter. En mer enhetlig beskattning av hushåll och industri är nödvändig. Det har tyvärr regeringen och samarbetspartierna inte klarat av. Inga steg tas i riktning mot att förbereda Sverige för ett system för handel med utsläppsrättigheter. I stället har skillnaden i beskattning ökats. Det är att gå åt fel håll. Att utforma mer konkurrensneutrala skatter på jordbrukets område är ett annat exempel. Minimireglerna för miljöskatter inom EU är ett tredje exempel på en effektiv miljöbeskattning byggd på en helhetssyn från grunden. Ett beslut i linje med vad som har framförts i reservation nr 3 innebär just en anpassning till en sådan helhetssyn. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 3. Vi står naturligtvis också bakom kraven som framförts i reservation nr 13 om alternativa drivmedel, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall i denna del. På de punkter i övrigt som jag inte har berört här yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag till beslut.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5. Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla reservationer vi har i betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med det. Från Miljöpartiets sida menar vi att det är oerhört viktigt att knyta ihop energipolitiken, skattepolitiken och den ekonomiska politiken. Det är flera här i talarstolen som har påtalat att vi när det gäller denna typ av problem måste hitta samverkanspartner inom EU. Vi delar den uppfattningen. Vi skulle dock önska att samverkan gällde fler länder än EU-länderna. Problemen med energi, klimatförändringar osv. gäller betydligt fler länder än EU-länderna. Men låt oss börja med EU. Miljöpartiet menar att det är dags att tillsätta en miljökommitté inom EU, så att kommissionen kan besluta utifrån miljöprinciper som gör att vi når en långsiktigt hållbar utveckling. Vi vill öka resurserna, och vi vill se till att ekonomin också ges ekologiska spelregler. Med det menar vi att vi måste våga se att ökad konsumtion och en ansvarsfull miljöpolitik inte alla gånger går att förena, och då måste vi välja hur vi ska agera. Vi måste agera på ett sådant sätt att kommande generationer kan tro på framtiden. Ett sätt att göra det är att införa s.k. gröna räkenskaper eller grön NNP. På så sätt visar vi hur vårt utnyttjande av naturen kan slå i ett långsiktigt perspektiv. Här i Sveriges riksdag, och i samverkan med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har vi tagit initiativ till en grön skatteväxling. Jag delar den uppfattning som kd har framfört. Naturligtvis måste vi sänka skatten på arbete, men vi menar att det ska växlas mot skatt på energi och miljöförstöring, så att vi får en långsiktigt bra utveckling. Vad vi kan se är att ekonomiska styrmedel, om de används på ett kraftfullt sätt, är otroligt verkningsfulla. Jag, som har suttit i miljö och jordbruksutskottet och stått i denna talarstol och debatterat jordbrukets miljöskatter ett antal gånger, kan bara säga att det EU har lärt oss är att ekonomiska styrmedel slår direkt. De är mycket mer kraftfulla än vad vi tror. Vi kan se att odlingen i lantbruket i väldigt stor utsträckning har styrts av bidragen. Om man använder de ekonomiska styrmedlen kraftfullt går det att påverka verkligheten väldigt mycket. Vi ser helst från Miljöpartiets sida att vi kombinerar piska och morot och ser till att ge dem som är miljöriktiga - som skapar en utveckling som vi tror är hållbar - fördelar. Att sänka momsen på ekologiska matvaror är ett sådant sätt. Det diskuteras fortfarande, vilket förvånar mig en del, om lantbrukets konkurrenskraft. Jag måste säga att jag hoppas att svenskt lantbruk och andra länders lantbruk inte får likvärdiga villkor, för då slås det svenska lantbruket ut. Vi måste ha bättre villkor här. Vi har vinter. Om ni lyckas förhandla bort vinter, ni som tror att ni kan fixa allt, är ni bara att gratulera. Vintern är ett problem för svenskt lantbruk. Därför måste vi ha bättre miljöstöd i Sverige än man har i Danmark. I dag är de svenska miljöstöden tio gånger högre än de danska. Det måste vi försvara. Det är farligt att stå här och säga att vi ska ha likvärdiga villkor. Det kan tolkas i Bryssel som att vi anser att vi ska ha ungefär samma typ av miljöstöd och samma mängd miljöstöd som på andra håll. Det tycker inte vi i Miljöpartiet att vi ska ha. Vi måste ha mera. "Likvärdiga villkor" kan betyda att man tycker att lantbrukarna ska ha lika höga energikostnader som man har i andra länder. Det tycker inte vi i Miljöpartiet. Vi tycker att det är bra att elpriset är lägre i Sverige än på andra håll. Vad som utgör olika delar av elpriset är egentligen inte väsentligt. Jag var nere och pratade med tyska bönder för några år sedan. De var enormt förvånade över att elpriset var så lågt i Sverige och att vi bråkade så mycket om det. Det förstod de inte. Det är vad man behöver betala som är intressant, inte vilka delar elpriset utgörs av. Vi har lägre elpriser i Sverige. När vi hade sänkt elpriset för lantbruket och krävde att man skulle ansöka om pengarna för att få tillbaka dem anställde man mycket folk på länsstyrelserna för att klara den anstormning av svenska bönder som man väntade. Den har inte kommit. Bönderna har inte ens brytt sig om att ansöka om att få tillbaka de pengar som de för några år sedan bråkade så mycket om. Det är märkligt. Vi kan också konstatera att Danmark har en bekämpningsmedelsskatt som är tio gånger högre än den svenska. Det finns skäl till det. I det här betänkandet har Miljöpartiet ett särskilt yttrande som just handlar om en avvecklingsplan för bekämpningsmedel. Vi anser att man ska använda ekonomiska styrmedel. Det är inte alls som det står i många reservationer, att vi är på väg åt rätt håll. Det är fel. Det har aldrig läckt så mycket näringsämnen till sjöar, hav och vattendrag som under det senaste året. Det beror inte bara på att man använder mycket kväve. Det beror framför allt på att vi har haft ett mycket blött år. Klimatförändringen slår till. Det läcker ut mer. Det innebär också att problemen i haven ökar. Angående den förekomst av blågröna alger som vi haft under många år har en forskare nu kunnat visa att det antagligen är bekämpningsmedlen som orsakar detta. Bekämpningsmedel slår ut väldigt många djur i ekosystemen i havet. Det innebär att man har rubbat balansen. De blågröna algerna har kunnat ta för sig och har förökat sig i massor. Det är dessutom så att användning av bekämpningsmedel har ökat på de hektar där bekämpningsmedel används. Att användningen halverats i statistiken beror på att vi har fått andra preparat som jag skulle vilja kalla för höggiftspreparat. Per liter har det minskat, men per dos har det ökat. Att siffrorna inte skenar iväg rejält beror på att alltfler går över till ekologiskt lantbruk, vilket är mycket glädjande. Det är däremot mycket oroande att man kan finna bekämpningsmedel i dricksvatten. I en undersökning som har gjorts av Svenska vatten och avloppsföreningen har man hittat 40 platser, framför allt i jordbruksbygder, med halter som låg långt över 0,1 mikrogram per liter som är det gränsvärde som EU har. Man vill inte berätta vilka de här vattentäkterna är, därför att det i en del fall är åtgärdat medan man på andra håll kan se att det inte gjorts någonting. Man säger att det finns en 97-procentig risk för att en skåning får i sig rester av bekämpningsmedel när han dricker vatten. Det är ganska obehagligt egentligen. I Danmark har man insett att det här problemet är en realitet. Vi kan också se, både i Sverige och i Danmark, att när det gäller många bekämpningsmedel som är förbjudna ökar resthalten i vatten. Vi kan också se att bekämpningsmedel som vi har trott bryts ned i jorden inte gör det i Sverige, eftersom vi har kallare jordar här. Det gäller t.ex. glyfosat, substansen som finns i det vanliga bekämpningsmedlet Roundup. Det gäller alltså att ta lärdom av de risker vi kan se och framför allt ta lärdom av Danmark, som menar att vi inte kan fortsätta på det här sättet. Vi måste hitta ett alternativ. Danmark har valt att skapa ett rejält handlingskraftigt avvecklingsprogram för bekämpningsmedel, där skatten är en viktig del. Därför har man en skatt som är tio gånger högre än den svenska. Det finns också andra ämnen som vi måste titta på, andra farmakologiska substanser. Det finns inte bara antibiotika som man brukar prata om utan också många andra biocider, livsdödare. Den här typen av ämnen är till för att döda liv. De dödar liv också i naturen när de kommer ut. De bryts inte ned. I betänkandet finns också reservationer som handlar om avfallsförbränning. Vi är glada att den utredning som presenterades för några månader sedan, som miljöpartisten Roy Resare har gjort, visar att om vi får en skatt på 400 kr per ton för sådant avfall som förbränns får vi ekonomiska incitament för att inte ta in utländskt avfall och för att få en biologisk behandling av avfall. Det kan ske till en mycket liten kostnad för hushållen. Vi hoppas på att denna utredning som Miljöpartiet har initierat ska göra att vi får den typen av skatt i framtiden. Jag vill säga något kort om alternativa drivmedel. Som det är i dag får alternativa drivmedel som finns inom pilotprojekten en nedsättning av både energiskatten och koldioxidskatten. Att ge en nedsättning bara av koldioxidskatten är inte verkningsfullt i dag, för det behövs än så länge mer ekonomiska incitament för att det ska bli en lönsamhet i detta. Miljöpartiet menar att vi måste slå fast att koldioxidskatten ska reduceras för koldioxidneutrala drivmedel. Vi måste också i ett inledningsskede se till att teknikutvecklingen påskyndas, så att de här drivmedlen kan stå på egna ben den dag de får en reduktion av bara koldioxidskatten och inte av energiskatten. Vi menar att regeringen i dag har ett ansvar för att skapa en sådan utveckling. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till reservation 5.
Herr talman! Gudrun Lindvall försöker märka ord och talar om lika förutsättningar för svenskt jordbruk. Vi talar då om konkurrensvillkoren. Miljöpartiet vill ha bättre villkor för Sveriges jordbrukare än för konkurrentländernas jordbrukare. Om det nu är svårt att bedöma villkoren och svårt att förstå borde de krav jag framförde i mitt anförande och i de motioner som vi har väckt vara ganska tydliga. Jag kan inte förstå varför Miljöpartiet t.ex. går emot att el och eldningsoljeskatten likställs och att man tar bort tusenkronorsgränsen. Varför vill Miljöpartiet höja dieselskatten? Skatten på dieselbränsle medverkar ju i majoritet till detta. Varför går man inte med på förslaget att sänka eller ta bort kväveskatten? Slutligen, varför medverkar man inte till att återföra skatten på handelsgödsel på det sätt man har reserverat i budgeten, om man nu vill ha bättre villkor och inte likvärdiga?
Herr talman! Det verkar som om Agne Hansson inte riktigt har hängt med i vad som har hänt de senaste åren. Det är faktiskt Bryssel som bestämmer. Från Miljöpartiets sida skulle vi gärna se att det var Stockholm som bestämde. Vi har vänt oss till Bryssel och begärt att få återföra skatten på både handelsgödsel och bekämpningsmedel till näringen. Har Agne Hansson möjligen missat det? Ingen kan väl tro att vi bara ska ta bort den här skatten. Det som sker då - det vet varenda en som vet hur lantbrukarna räknar - är att vi får en ökad användning av både handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det gäller framför allt handelsgödsel, där man räknar kilo kväve per kilo kväve - kostnad gentemot ökad skörd. Jag kan inte tänka mig att någon vill det. En återföring av medlen är däremot på gång, Agne Hansson. Vi har lyft av ryggsäcken. Har ni missat det? Det förslag som nu läggs fram innebär att man ska kunna återföra de här pengarna till ett nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner. Det är ett bra förslag. Vi har gått ned med detta förslag gemensamt och hoppas att Bryssel kan godta det. När det gäller diesel måste jag säga att Marietta de Pourbaix-Lundin försade sig på ett sätt som tydligt visar problematiken i det hela. Hon sade att herr Svensson, som hon hade hittat på, var väldigt olycklig för att dieselskatten inte hade sänkts så att han kunde köra sin bil billigare.
Herr talman! Det är samma fråga. Detta, Agne Hansson, är ett av skälen till att det är svårt att göra det här. Vi måste hitta ett sätt att göra detta så att det bara blir jordbrukets maskiner som kör på den här dieseln, inte alla andra maskiner. Därför ser man över detta på Finansdepartementet för att hitta en modell som är riktig och rättvis och tar det vi sade att vi skulle göra och inte något annat.
Just det: "Köra sin bil billigare". Precis så sade hon.
Herr talman! Jag skulle ha kunnat acceptera detta om det bara var jag som hade missat att ni hade lyft av ryggsäcken. Men jag har förstått på Sveriges bönder att de också har missat att Miljöpartiet har verkat för att lyfta av jordbrukets ryggsäck. Jag väntar fortfarande på att hela ryggsäcken ska lyftas av. Kom inte och skyll på Bryssel. Tusenkronorsgränsen t.ex., bestämmer vi väl över i Stockholm - inte Bryssel.
Herr talman! Nu tar vi det igen. LRF har varit med intimt i diskussionen om på vilket sätt vi ska återföra skatteintäkterna på handelsgödsel och bekämningsmedel. Centerpartiet brukar vara ganska styrt av vad LRF tycker, och LRF har tyckt att det här har varit bra. Det har varit i princip i enlighet med det förslag som man har lagt om hur det ska återföras. Sedan hoppas vi att Bryssel kan skynda på med att svara. Förslaget innebär att man gör detta under tre år. Under den tiden ska en utredning titta på hur man kan hitta ett långsiktigt sätt att hantera skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Den utredningen tillsattes i somras. Även där är, såvitt jag har förstått, Beslutet om tusenkronorsgränsen handlade om att man ansåg att det blev byråkratiskt svårt att hantera så små belopp. Nu visar det sig att regeln egentligen är verkningslös. Det finns många som kan få både 2 000, 3 000, 4 000 och 5 000 kr och som inte ansöker om att få tillbaka pengarna. Det är kanske för lite pengar för att man som bonde ska bry sig. Jag vet inte. Det är ju väldigt förvånande, och det finns många länsstyrelser som hade anställt mycket folk för att klara detta och som inte förstår någonting alls. Det verkar som om gränsen hade kunnat sättas betydligt högre. Men det berodde alltså på att man ansåg att för små belopp blir byråkratiskt för dyra att hantera. Det är möjligt att man kan ompröva detta när det visare sig att så få ansöker om att få tillbaka pengarna. Jag hoppas att regeringen i så fall kan titta på det. Byråkratin har ju visat sig vara ganska billig, eftersom det inte är så många som bryr sig om att söka pengar.

Herr talman! Per Erik Granström antyder i sitt inlägg att det inte finns någon analys bakom Moderaternas olika förslag till skattesänkningar när det gäller punktskatter. Då skulle jag vilja fråga vilken analys som ligger bakom att 70 % av priset på bensin utgörs av skatt och vilken analys som ligger bakom att 82 % Sedan antyder Per Erik Granström också att bensinpriset är så högt beroende på att det finns en kommersiell del i detta. Den utgör ungefär 30 %. 70 % beslutar politiker om. Jag har en konkret fråga till Per Erik Granström. Är Sven Svensson och alla andra jordbrukare grundlurade eller kommer den socialdemokratiska regeringen i år att lägga fram ett förslag om att sänka dieselskatten för jordbrukets skogsmaskiner och arbetsredskap? Jag har ytterligare en fråga. Kommer den s.k. gröna skatteväxlingen på 30 miljarder under tio år som är aviserad att fortsätta, trots att det nu visar sig att miljöskatterna visserligen har ökat mellan 1993 och 2000 med 13 miljarder kronor men som andel av BNP har minskat med 8 %, medan skatterna på arbete däremot har ökat med 270 miljarder kronor och 13 % av BNP? Detta är uppgifter från SCB. Kommer denna tämligen misslyckade gröna skatteväxlingen att fortsätta?

Herr talman! Jag fick inget svar på mina två frågor. Är Sven Svensson och alla andra jordbrukare grundlurade? Kommer det något förslag om en sänkning av dieselskatten för jordbruks och skogsmaskiner och arbetsredskap? Jag fick inget svar på det. Jag fick inte heller något svar på frågan om den s.k. gröna skatteväxlingen kommer att fortsätta, trots att jag med mina siffror visat att den är tämligen misslyckad. Det är en vacker tanke som inte kommer att hålla. Om miljöskatterna gör så att folk driver fram miljöförbättringar blir intäkterna mindre. Då finns det mindre att skatteväxla med. Det håller inte i slutändan, Per Erik Granström. I stället försöker Per Erik Granström prata om andra saker. Han antyder att moderata skattesänkningar gör att man inte klarar det han kallar välfärden. Jag antar att det handlar om vård, skola och omsorg. Jag tycker att vi en gång för alla kan slå fast att av de offentliga utgifterna går endast 30 % till vård, skola och omsorg. På dessa områden satsar Moderaterna mycket mer än Socialdemokraterna. Det gäller alla dessa tre områden. Där känner jag mig helt lugn. Men jag är tacksam om jag får svar på mina två frågor. Sedan förstår jag av Per Erik Granströms inlägg att ca 70 % är just rätt procentnivå för Socialdemokraterna när det gäller skatten på bensin. Att spritskatten ligger på 82 % beror på att man har gjort en analys som visat att det är precis där den ska ligga. Det finns ingen anledning att göra några förändringar. Jag förstår att folk helst inte ska köra bil, men det finns väldigt många som inte kan ta sig någonstans om man inte har bil. Undersökningar visar att det faktiskt är de med lägst inkomst som använder bilen mest. Det är precis tvärtemot vad man tror. De använder bilen mest och behöver bilen allra bäst. Dessa höga bensinskatter är väldigt kännbara för dem. Herr talman! Jag är mycket tacksam om jag får svar på mina två konkreta frågor om dieselskatten och om den gröna skatteväxlingen.

Herr talman! Jag vill gärna ha ett förtydligande av Granström. Med all respekt för att avståndet ned till Danmark är betydande, betydligt större än vad det är för min egen del, undrar jag om Granström verkligen menar att det finns en social dumpning i vårt grannland Danmark. Det förvånar mig mycket. Det måste finnas andra skäl som gör att man har 25 % lägre kostnader. Vad är det som ligger till grund för betydligt lägre kostnader för en åkare nere i Danmark än i Skåne och Sverige? Sedan förvånar det mig också att höra generaliseringen när det gäller Polen. Den MK 1-diesel som vi använder i Sverige är betydligt renare än den svartolja som rullar in på våra skånska vägar via Swinoujscie och Ystad. Ska vi acceptera den här miljöförstöringen över de skånska bygderna? Är det så vi ska styra inköp av diesel? Ska de ske nere i Polen i stället för i Sverige? Det vill jag ha svar på av Granström. Finns det inte någon möjlighet att sänka skatten på diesel till förmån för inköp i Sverige i stället? Jag återkommer alltså till samma fråga som Marietta de Pourbaix Lundin ställde alldeles nyss om det blir någon sänkning av dieselskatten.

Herr talman! Då innebär det att vi även fortsättningsvis ska se kolonner med polska bilar rulla med 800 liter smutsig svart olja i sina tankar. De köper inte en liter i Sverige som har en god och hög klass på renhet i fordonsbränslet. Jag har svårt att acceptera det. Jag skulle önska att vi kunde ligga på en prisnivå som gör det möjligt att handla rent bränsle i Sverige.

Herr talman! Det är ett önsketänkande att slippa en rad skatter i Sverige, men vi vet inte vilka konsekvenserna skulle bli för miljön och folkhälsan. När det gäller punktskatterna är det i första hand deras miljöstyrande effekter som vi diskuterar. Låt mig peka på tre punkter, Per Erik Granström, ur ett miljöperspektiv. Den första är den gröna skatteväxlingen. Det är viktigt med en rak skatteväxling. I vissa fall förutsätter en grön skatteväxling och handeln med utsläppsrättigheter varandra. Är Socialdemokraterna beredda att underlätta för handel med utsläppsrättigheter, eller var står ni där eftersom ni har avslagit vår motion på den punkten. Den andra berör avfallsskatten, som togs upp här och som vi också har motionerat om. Det finns en risk att vi får ökade deponier av avfall i Sverige. Vad vill Socialdemokraterna göra åt det? Vi har föreslagit en skattehöjning. Ni vill avvakta en beredning. Är ni beredda att pröva den frågan? Den tredje gäller minimigränser för miljöskatter inom EU. Jag delar uppfattningen att vi inte vill ha harmoniseringar av skatter inom EU, men i det här fallet är det ju fråga om en miljöstyrande effekt med minimigränser för miljöskatter där de enskilda länderna har möjlighet att själva gå längre. Hur tänker Socialdemokraterna lösa de internationella frågor som ju miljöfrågor egentligen är när de inte sätter punkt vid landsgränsen?

Herr talman! Det var inte helt tokiga svar. När det gäller handeln med avfallsrättigheter är det väl viktigast att skillnaderna i skattehänseende mellan hushållen och industrin ökar. Det är ju en tendens att de har gjort det under den senaste tiden. Låt oss stanna där med den frågan. Jag avvaktar den vidare beredningen och hoppas att man kan komma fram till en bättre miljöstyrning i de andra punkterna än vad man gör genom att avslå våra krav i motion och reservationer.

Herr talman! Betänkande SkU17 behandlar en rad motioner från allmänna motionstiden 2001 som rör punktskatter. Jag tänker uppehålla mig vid avsnittet Jordbrukets miljö och energiskatter. Här har vi en kommittémotion Sk468. I motionen påtalar vi att samarbete mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet under den här mandatperioden har lett till att steg tagits mot en kostnadslättnad för jordbruket samtidigt som samarbetspartierna kunnat behålla miljöprofilen i beskattningen. Motionen pekar sedan ut vilka fortsatta förändringar av jordbrukets miljö och energibeskattning som Vänsterpartiet vill se. Utformningen av jordbrukets miljöskatter är ju avgörande för om vi når miljömålen och lyckas bidra till en hållbar utveckling av svenskt jordbruk. Syftet med jordbrukets miljöskatter är inte att öka statens intäkter. En förändrad utformning av skatterna ska inte gå den vägen. Huvudsyftet med skatterna måste vara att de ska styra jordbruket i en hållbar riktning. Miljöskatterna har en inverkan på två sätt för det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Det ena är att miljöskatterna är ett incitament för miljöanpassning, vilket är positivt för konkurrenskraften. Att ligga långt fram i miljöomställning är en marknadsfördel som ökar i betydelse allteftersom miljöfrågorna blir allt viktigare. Det andra är att miljöskatterna höjer det svenska jordbrukets kostnadsläge jämfört med jordbruk i andra länder. Det är en konkurrensnackdel för svenska bönder. Det är därför avgörande, både för jordbrukets konkurrenskraft och för att nå miljömålen att miljöskatterna utformas på ett sätt som maximerar deras miljönytta utan att belasta det svenska jordbrukets kostnadsläge i onödan. När det gäller våra yrkanden i motionen om bekämpningsmedelsskatten och handelsgödselskatten är vi i dag nöjda med skrivningen i betänkandet. En utredning ser över förändringen av utformningen av de här skatterna. Det tredje yrkandet vi hade i motionen handlar om sänkt dieselskatt för arbetsmaskiner. Vi anser att det är självklart att det ska göras en åtskillnad mellan dieselskatten för vägtrafik och för arbetsmaskiner. Vår modell är att diesel som används i arbetsmaskiner ska hamna på samma skattenivå som eldningsoljan. Vi skrev i motionen att vi förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med ett sådant förslag. Det sitter ju en utredning, Vägtrafikskatteutredningen, som med förtur behandlat dieselbeskattningen för arbetsmaskiner. Förra månaden lämnade utredningen ett preliminärt ställningstagande som innebär att om dieselbeskattningen ska sänkas bör det ske med motsvarande 62 öre per liter. Det innebär att utredningen hamnar på samma nivå som vi i Vänsterpartiet föreslår i motionen. Utredningen ska göra sitt slutliga ställningstagande när den har utrett de grundläggande principerna för trafikbeskattningen, men vi i Vänsterpartiet ser det för vår del som självklart att detta slutliga ställningstagande ska innehålla en sänkning av dieselskatten för arbetsmaskiner. Jag ska inte orda så mycket mer om detta. Med det förhandsutlåtande som presenterats tillgodoses, som jag ser det, också den tredje att-satsen i vår motion. Jag nöjer mig slutligen med att yrka bifall till förslagen i betänkandet.
Herr talman! Jag hör att Claes Stockhaus låter nöjd när det gäller dieselskatten för jordbrukets arbetsredskap fastän ingenting har hänt. Vänsterpartiet ingår ju i regeringsunderlaget. Min fråga är om Claes Stockhaus egentligen är så nöjd eller om han måste säga det därför att han ingår i regeringsunderlaget. Skulle han inte eftersom han ingår i regeringsunderlaget försöka att påverka så att det händer någonting? Hur lång tid tar det innan vi får se någon sänkning av dieselskatten? Kanske har Claes Stockhaus ett svar på det. Vi fick inget riktigt svar från Per Erik Granström på frågan om när det kommer något förslag. Jag har också en fråga om något som Claes Stockhaus inte berör men som jag vet att Vänstern ändå står bakom, nämligen den gröna skatteväxlingen. Som jag tidigare sagt har den gröna skatteväxlingen hittills lett till att miljöskatterna visserligen har höjts med 13 miljarder kronor men som andel av BNP har minskat med 8 %. Samtidigt har skatter på arbete ökat med 270 miljarder kronor och 13 % av BNP. Kan man då vara nöjd med den gröna skatteväxlingen?
Herr talman! Jag börjar med dieselskatten. Marietta de Pourbaix-Lundin frågade efter en tidpunkt. I utredningens direktiv fanns ett slutdatum, och det gäller väl för allting som skulle utredas i Vägtrafikskatteutredningen. Såvitt jag kan förstå handlar det om april nästa år för hela rapporten. Under tiden skulle delrapporter avlämnas, och bl.a. frågan om dieselskatter för arbetsmaskiner var med bland dem som hade förtur. Som jag sagt i mitt anförande har det i ett förhandsutlåtande uttalats att om skatten ska sänkas bör den sänkas med 62 öre per liter. Vi i Vänsterpartiet utgår från att detta kommer att finnas med i det slutliga förslaget.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om den gröna skatteväxlingen, som kanske är en vacker tanke men som jag tycker har svårt att möta verkligheten. Som jag sagt förut: Om miljöskatterna lyckas driva fram miljöförbättringar, vilket är syftet, minskar de intäkter som ska användas för att sänka skatter. När skatterna är så höga som de är i Sverige krävs det extremt höga miljöskatter för att man ska kunna sänka inkomstskatterna så mycket att det ökar sysselsättningen. Det är väl det som vi är ute efter. Det är då stor risk att miljöskatterna slår ut fler jobb än t.ex. sänkt inkomstskatt kan ge. Jag vill fråga: Är Claes Stockhaus beredd att ta den här risken? Är han beredd att fortsätta med den gröna skatteväxlingen?
Herr talman! Jag är definitivt beredd att fortsätta med den gröna skatteväxlingen. Vilka alternativ finns? Det beror också på hur man räknar. Om man har lönekostnaderna som underlag och antar att de ett år inte alls ökar eller med några få procent, blir andelen skatt på arbete en helt annan. Det går inte att jämföra rakt över på det sätt som Marietta de Pourbaix Lundin gjorde i detta fall.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Sveriges reformerade offentliga pensionssystem har fått mycket beröm, inte minst internationellt. Men något som är bra kan lätt förstöras. Vårt pensionssystem bygger på att det är fristående och att reglerna är fasta och långsiktiga. Men i dag ska vi behandla regeringens proposition 21 om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna, och då glömmer tyvärr regeringen och majoriteten att vaka över de verkligt viktiga principerna i pensionssystemet. Det är allvarligt. Enligt propositionen ska värdet av i Sverige intjänade men ännu inte till betalning förfallna pensionsrätter kunna tas ut i förtid. Det gäller våra offentliga system, även tjänstepensionssystem. En viss grupp får en alldeles egen flytträtt, och det skadar oss andra: 1. Därför att överföringarna av pengarna tas från AP-fonderna i det offentliga systemet. Det försämrar pensionssystemets stabilitet. Allt annat lika kan balanseringen behöva aktiveras tidigare på grund av att AP-fonderna blivit mindre och då också lämnar sämre avkastning. Bufferten i pensionssystemet blir sämre. I propositionen står det att AP-fonderna kan tappa bortemot en halv miljard kronor. Beräkningarna är osäkra. 2. Därför att beslutet om förbud mot förtida uttag varit noggrant övervägt. Nu kommer regeringen med ett undantag som lätt leder till krav på fler. m.fl. får eller kan höra av sig. För att inte tala om de multinationella företagen. 3. Därför att trovärdigheten i vårt system kan rubbas genom det beslut som riksdagen tar och som innebär minskande säkerhetsmarginaler. Samtidigt ska "förlorarna" betala de administrativa kostnaderna. Var finns moralen? Lagen gäller också tjänstepensionerna. Här måste undantag göras i skattelagstiftningen. När pensionerna betalas ut är skatten EU-skatt, i genomsnitt något över 20 %. EU-flytträtten kommer också att belasta skattebetalarna, inte minst genom de förtida uttagen av statliga tjänstepensioner. tjänst sent kan de förtida uttagen, EU-lön, EU-skatt på lön och sedan EU-skatt på livspensionen livet ut oberoende av pensionärsbosättning bli ekonomisk bingo. Om pension ersätts med avgångsvederlag förräntas pensionskapitalet med 3,5 % per år. Kapitaloch skatteeffekterna är förmånliga och kan göras utomordentligt förmånliga ifall man tänker till. EU reglerna ger i mindre skala - jag säger "i mindre skala" - Barnevikeffekter, men på andra medborgares bekostnad. Det är nämligen ett rent nollsummespel. Yngre EU-anställda kan dock i framtiden förlora. EU:s pensionssystem lever ur hand i mun. Ständiga kassaflöden från medlemsländerna behövs. Hur länge ställer dessa upp? EU:s pensionssystem är inte oantastbart. Tjänstemän som avskedas med rätta men också med orätt, sådana som misshagat toppen inom EU - jämför den modige tjänstemannen van Buitenen - kan mista hela eller delar av sin pensionsrätt i samband med disciplinärenden. Jämför artikel 86.2. Detta går helt mot svensk rättsuppfattning. Sådana regler är skadliga också av andra orsaker. Kritik mot EU:s oarter undertrycks. Det stärker en kultur inom vilken korruption kan frodas. EU:s tjänstestadga och pensionssystem ska reformeras. Det var en eftergift i samband med skandalerna kring Santerkommissionen. Kommissionären Kinnock arbetar dock, vilket framgår av engelsk press, utomordentligt sakta. Artikeln 1408/71, som tillämpas för annan migrerande arbetskraft inom EU, alltså inte för EU-byråkraterna, kunde tillämpas. Det fordras visserligen formella regeländringar, vissa övergångsregler och kanske t.o.m. finansiella förstärkningar, eftersom EU ju inte är en stat. Det är bättre att ta itu med ett problem förr än senare. EU kan inte vara så stelt att man inte tar itu med sina problem. Ett nej i riksdagen skulle skynda på reformerna. Alternativet är att inget görs, och det är värre. Lång tid har förflutit sedan 1969. Kommissionen vill ta upp medlemsländernas pensionsproblem - medlemsländernas alltså, inte sitt eget. Alla reformer måste börja hemmavid, även för kommissionen. Skulle kommissionen välja en domstolsprövning skulle det skada hela kommissionens trovärdighet, hur utfallet än blir. Det finns ett gammalt begrepp som kallas pyrrhusseger, och sådana segrar ska man akta sig för, även om man är en kommission. Utskottet har instämt i reservanternas kritik och den kritik som fanns i motionerna. Man ger regeringen till känna väldigt mycket av vad vi har sagt. Man vill att regeringen ska förhandla, och man vill nå resultat för oss i Sverige, men det är alltid bäst att säga först att man inte vill acceptera något utan vill förhandla. Det är bakvänt att först släppa igenom något och sedan hoppas att den man förhandlar med ska vara snäll. Det är egentligen häri den stora kritiken ligger. Vad är det egentligen fråga om? Jo, vi har kommit in i en ny kultur. Denna kultur, som vi är delaktiga i sedan 1995, kräver faktiskt att vi vågar sätta ned foten och verkligen uttrycka oss lika stramt - jag skulle t.o.m. kunna säga burdust - som en del andra länder gör i andra sammanhang. Vi har just ett problem med energi i Frankrike. Regeringen hade på egen hand också kunnat vara lite mer rädd om pensionssystemet genom att ta kostnaderna över statsbudgeten och få en fordran på pensionssystemet. Det hade ökat förhandlingstrycket, även här hemma, på regeringen. Bo Könberg, som ju har åkt världen runt och propagerat för vårt pensionssystem, borde verkligen ha förenat sig med mig när jag lade fram det här andra, sämre, förslaget om hur vi skulle ha kunnat skydda pensionssystemet, men nej. Jan Sjöstrand, v, intog en något förvånande hållning för en vänsterpartist i utskottet. Han företrädde Bryssel och verkligt bra skatteplaneringsmöjligheter mer än svenskar och Sverige. Vänsterns särskilda yttrande speglar knappast de ståndpunkter vi hörde i utskottet, men yttrandet kom väl till för att lindra ett dåligt samvete.

Herr talman! Vi i Centerpartiet tycker att regeringens förslag Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna innehåller brister. Vi anser att beredningen av förslaget inte har skett enligt de principer som gällt för pensionsreformen. Centerpartiet anser att likabehandlingsprincipen ska gälla för både personal anställda inom EU och alla människor som arbetar i Sverige. EU lagstiftningen för pensioner och skatter är en särlagstiftning som gynnar den som arbetar inom EU. För att minska den misstro som en del medborgare kan känna inför EU och dess regelsystem bör den typ av privilegielagstiftning som regeringen föreslår inte accepteras. Enligt Premiepensionsmyndigheten är det tveksamt om någon del av den allmänna pensionen ska kunna överföras till EG:s system. Att behandla skilda delar av pensionssystemet på olika sätt är inte motiverat enligt PPM. T.ex. kan inte garantipensionen, den kommande sjukersättningen, aktivitetsgarantin och vissa pensionsgrundande belopp behandlas på samma sätt som inkomstpension, tilläggspension och premiepensioner. Enligt regeringens förslag berörs lagstadgad allmän pension och avtalsreglerad kompletterande tjänstepension. Herr talman! I Sverige sker samordningen mellan pensionsrätten och tjänstepensionssystemet utan att pensionskapital förs mellan systemen. Centerpartiet ser stora svårigheter med att föra pensionskapital mellan det svenska systemet och system i utlandet utan att dra svensk skatt från kapitalet. Pensionssystemen i Sverige och de system som finns utomlands har olika utformning. Detta innebär att det är svårt att räkna fram överföringsbelopp. Det finns en risk att överföringsreglerna görs förmånliga för en liten grupp personer och att övriga försäkringstagare får betala förmånerna samt administrativa kostnader. Det är inte acceptabelt. I dag strävar många länder efter att bli medlemmar i EU. Unionens utvidgning leder till utökad administration samt kan innebära krav på ytterligare överföringar. I framtiden kan EU ha en önskan om att företräda medlemsländerna i internationella organisationer, vilket i sin tur kan leda till ökade krav på att EU:s regler för pensionsöverföringar utökas. På sikt innebär detta att pensionssystemen kommer att försvagas. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen under punkt 1. Reservationen har en fylligare beskrivning än mitt anförande av vad vi inte accepterar i det här betänkandet, SfU9. Jag vill bara lyfta fram en fråga. I går kväll hörde vi nämnas väldigt mycket om jämställdhet. I det här förslaget finns det just en del som missgynnar kvinnorna. Kvinnor och män behandlas olika i EG:s pensionssystem. Vid omräkning till tjänsteår tillämpas en könsdifferentierad kapitaliseringsfaktor, och det är en fråga som känns fel bland alla de andra.

Herr talman! Dagens debatt handlar om överföringar av pensionsrätter till den europeiska gemenskapen. De medborgare som tillträder en anställning i en EU-institution har enligt tjänsteföreskrifterna rätt att, om han eller hon önskar, överföra värdet av sin intjänade pensionsrätt till EG:s pensionssystem. Sverige är nu det sista av medlemsländerna som beslutar om en nationell lagstiftning om överföring av pensionsrättigheter som är intjänade i Sverige. Pensionsrättigheterna överförs till det pensionssystem som gäller för de anställda vid EU:s institutioner i enlighet med EG:s tjänsteföreskrifter. Tjänsteföreskrifterna är fastställda i en av rådets förordningar, och enligt artikel 249 i EG-fördraget är de bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. För att ge en samlad bild av vilka speciella regler som gäller och för att markera reglernas begränsade tillämpningsområden föreslås att reglerna samlas i en särskild lag. Denna lag ska ses som ett komplement till gemenskapens regler om pensionsöverföringar. I den gemensamma reservationen från Moderaterna och Centerpartiet tar man upp frågan om det här beslutet kan följas av att fler kräver att få överföra sina pensionsrätter. Men regeringen har redan stängt den dörren. Regeringen har i propositionen framhållit att det inte finns anledning att i detta sammanhang möjliggöra för andra som tjänstgör i eller utanför Sverige att hävda en motsvarande rätt till överföring av värdet av sina pensionsrättigheter. Lagstiftningen bör därför inte utvidgas till att gälla för andra än dem som omfattas av gemenskapens tjänsteföreskrifter. Det bör således inte gälla motsvarande överföringsregler som kan finnas i andra liknande pensionssystem. Herr talman! I det svenska pensionssystemet beräknas pensionsförmånerna för kvinnor och män lika oberoende av beräknad medellivslängd. På senare år har könsneutrala försäkringstekniska grunder börjat användas även inom tjänstepensionerna. Vid omräkning till EU:s pensionssystem kommer dock en könsdifferentierad kapitaliseringsfaktor att användas. Det medför att kvinnor i flera fall kommer att missgynnas i jämförelse med männen. Ett sätt att komma till rätta med såväl de nämnda könsskillnaderna som överkompensationen till följd av de skilda skattesystemen skulle vara att ändra formerna för samordning mellan EU:s och medlemsstaternas pensionssystem så att pensionsbeloppet inte behöver överföras till EU. Detta har vi tagit upp i utskottets betänkande och tillkännager också till regeringen. En översyn av EG:s tjänsteföreskrifter pågår, och kommissionen avser att lägga fram ett övergripande förslag till reformerade föreskrifter. Kommissionen har redan i januari 2002 lagt fram ett förslag till ändring. Men det innehåller inte några väsentliga förändringar i nu avsedd fråga. Enligt regeringens förslag kommer överföringsbeloppen avseende inkomstpension och tilläggspension att tas från Första-Fjärde AP-fonderna. Även kostnaderna för administrationen av överföringsbeloppen kommer att belasta AP-fonderna. Utskottet delar regeringens uppfattning men vill framhålla att införande av ett system med pensionsöverföringar till EG inte får innebära att kostnaderna för detta övervältras på övriga försäkrade. Det är viktigt att regeringen fortlöpande följer och bedömer storleken på det överförda beloppet och även effekterna av detta samt uppmärksammar vad en eventuell ökad administrationskostnad skulle innebära.

Enligt efterforskningar och de svar som regeringen har fått framgår att under tidsperioden 1985-2000 har det aldrig inträffat att någon har förelagts en disciplinär åtgärd som innebär indragning av rätten till tjänstepension. Jag tror att utskottets ledamöter också har fått denna skrivelse. Herr talman! Jag sammanfattar utskottets ställningstagande. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag men föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att EG:s tjänsteföreskrifter ändras så att intjänad pensionsrättighet säkerställs utan att pensionsöverföringar behöver göras. Vidare anför utskottet att regeringen om så erfordras ska återkomma med ett förslag om att tillföra pensionssystemet medel som en kostnad för det svenska EU-medlemskapet. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! I sak och i analysen är vi helt eniga. Frågan är bara hur man ska bete sig när man har ett bra pensionssystem själv och EU har ett risigt pensionssystem sedan 1969. Man har inte riktigt vågat ta i denna heta potatis. EU:s pensionssystem är från 1969. Det hade kunnat vara från 1889. Någon gång måste man ändra det. Det bästa vi kan göra är att säga nej. Om vi hade gjort det tror jag att vi hade kommit till förhandlingar, och så hade vi fått reformera det. Hade ärendet gått till domstol så hade domstolen fått ta hänsyn till nya faktorer, inte minst den mycket stränga jämställdhets och ickediskrimineringslagstiftning som EU har antagit. Sedan finns de finansiella problemen i EU systemet. Man har satt i gång en översyn på grund av skandalerna kring Santerkommittén. Det betyder också att man hade fått skynda sig att rätta till problemen. Man skulle ganska enkelt kunna använda de regler som gäller för migrerande arbetskraft. Vi har brutit mot internationella avtal förr. Vi har ett f.d. statsråd här i kammaren som bröt mot ILO avtal. Det är inte så farligt. Vi vet att effekterna blir förhandlingar, om det ens en gång blir det. Här hade vi kunnat skydda vårt pensionssystem. Vi hade gjort mer genom att exportera ett bra pensionssystem i fall vi verkligen hade sagt ifrån. Jag beklagar att utskottet har varit så liknande kycklingar.
Herr talman! I andra sammanhang skulle regeringen har blivit beskylld för att ha dragit ärendet i långbänk. Man började redan år 1994 att arbeta med förslaget till hur överföringarna skulle gå till och hur det skulle anpassas. Men det är inte förrän nu när alla andra europeiska medlemsländer har anslutit sig till systemet att överföra pensionsrätter som det kommer ett förslag. Margit Gennser vet mycket väl att andra länder också har haft sina synpunkter och sin motvilja mot att överföra pensionsrätter behandlade i EG domstolen. De har också fått finna sig i att följa de regler och de förordningar som finns inom EU. Det är viktigt att vi trots allt fattar det här beslutet. Men jag kan hålla med Margit Gennser om att EU:s pensionssystem nog inte är lika bra som det svenska. Det skulle vara en bra idé att kunna genomföra det inom EU. Men det lär inte Margit Gennser och jag göra från denna talarstol. Det får nog bli andra som sysslar med den delen. Jag tänkte på en annan sak som Margit sade i sitt inlägg. Hon menade att detta skulle kunna utlösa balanseringsfaktorn, dvs. den automatiska balanseringen. Det skulle vara intressant att höra vilka beräkningar som Margit har bakom det. Man ska tänka på den summa det här handlar om att överföra och att det i AP-fonderna finns i storleksordningen 500-550 miljarder kronor. Det skulle nog inte påverkas av denna åtgärd.
Herr talman! Jag ska kort säga något om balansering. Jag har sagt att sådant kan hända, eftersom vi har prejudikat. Är det mer pengar som tas ut kan det påverka, allt annat lika, eftersom likviditeten i systemet blir sämre. Sedan skulle jag vilja ta upp frågan om de andra länderna. De har haft frågan prövad i domstol, men det var på 80-talet. Pensionsproblematiken var då helt annorlunda. Man hade inte diskuterat frågan. Man trodde att Tyskland och Frankrike hade utomordentligt bra pensionssystem. Jag lärde känna problemen första gången när jag träffade Frank Field, labourpolitiker, och David Shaw, konservativ. De hade sett problemen i Tyskland och varnade oss svenskar för att de skulle kunna urgröpa vår pensionsreform. Jag tror därför att så mycket vatten har runnit under broarna att vi nog hade kunnat få en helt annan förhandling i domstolen. Man har haft ett antal utredningar - utredningar som inte har gett det svar som regeringen har velat ha. Regeringen vill ju hemskt gärna säga ja när den är där nere i Bryssel och träffar folk. Då har regeringen helt enkelt skickat tillbaka utredningarna, och man har gjort en ny utredning som säger att man kanske ändå hade lite fel. Det är inte trovärdigt att behandla så svåra problem på det viset, och det är därför jag här i kammaren säger att det hade varit bra och att jag hade önskat att utskottet verkligen hade haft mycket mer mod. Utskottet borde ha vågat säga ifrån, och bevarat vårt pensionssystem. Det får ju beröm överallt! Ni kan läsa den bok som jag visar här om stabiliseringspolitik i valutaunionen. I boken är pensionssystemet en av de saker som gör att man ändå tror att Sverige ska kunna klara det. Därför måste vi vara rädda om det.
Herr talman! Jag uppfattade inte någon fråga, utan detta var nog mer information till kammaren - och den kan väl ha sitt värde. Jag kan ändå tolka Margit Gennser så att hon kanske inte har läst hela betänkandet och hela propositionen. För det första är det balanseringen, som jag har varit inne på. För det andra säger hon i ett TV-inslag i kväll att det är de lågavlönade som drabbas. Men, Margit Gennser, vi har ju i vårt betänkande också sagt att om detta påverkar de övriga försäkrades pensionsförmåner så får regeringen återkomma och kompensera pensionssystemet för de kostnaderna. Vi vet att administrationskostnaden är beräknad till 1 miljon kronor, så det är inte så hemskt stora pengar i sammanhanget.
Herr talman! I Centerpartiet vill vi ha rättvisa och lika villkor. Anser Lennart Klockare att det är tillfredsställande att vi får en grupp tjänstemän som i princip har en gräddfil vad gäller beskattning? Är det verkligen rättvisa och lika villkor? Vi vet ju att många ofta kritiserar oss på den här nivån därför att de tycker att vi skor oss på andras bekostnad. Jag menar att risken är stor för att många också kommer att ifrågasätta om människor som jobbar på den här nivån ska ha förmånen av denna låga beskattning därför att man under en kort tid arbetar i EU.
Herr talman! När det gäller det som Birgitta Carlsson kallar för gräddfil har vi i utskottet sagt att vi tycker att detta inte är ett system. I utskottets betänkande har vi sagt att regeringen bör verka för ett system som innebär att vi inte behöver göra pensionsöverföringar till EU utan att man skulle kunna klara det på ett annat sätt. Det tycker jag är en viktig del i det här. Utskottet, som jag tycker har gjort ett bra arbete med betänkandet, har även haft många viktiga synpunkter som är grundläggande för oss svenskar. Det gäller bl.a. det som Birgitta Carlsson nämnde i sitt anförande om könsskillnader och att kvinnor och män inte behandlas lika. Utskottet delar den uppfattning som Birgitta Carlsson ger till känna.